Herr talman! I arbetsmarknadsutskottets betänkande nr 3 behandlas tolv motioner från den allmänna motionstiden i år. Motionerna berör arbetstid, semester och annan ledighet.

Herr talman! Som framgår av inledningsavsnittet i detta betänkande har arbetsmarknadsutskottet vid ett flertal tillfällen under senare år uttalat sig för en friare arbetstidsförläggning, bl.a. med hänsyn till förhållandena i produktionen. Utskottet, som står fast vid denna uppfattning, har utgått från att regeringen återkommer med förslag på området inom en nära framtid. Efterfrågan varierar, och konjunkturerna har en ganska regelbunden cykel, men vår arbetstid ligger fast. Det skapar problem med överskott på arbetskraft i lågkonjunktur och brist i högkonjunktur. En del av den arbetslöshet som vi ser i dag skulle kunna undvikas, om det fanns möjlighet att vara mer flexibel i arbetstidens längd och förläggning. Det skulle kunna innebära att man i stället för att friställa en del av personalen utjämnade arbetstiden och alla i stället arbetade något kortare tid. Det är verklig solidaritet och rättvisa. I konsekvens med det skulle alla arbeta längre vid högkonjunktur. Det innebär att man undviker arbetskraftsproblem och samtidigt i alla lägen har en välutbildad och lojal arbetskraft med en större anställningstrygghet. Ett flexibelt system skulle med fördel även kunna användas på företag med typiska säsongsvariationer. Vi i Ny demokrati anser att lagarna bör ändras så, att arbetsgivarna och det lokala facket själva kan bestämma arbetstiden inom vissa ramar, t.ex. från 80 till 120 %. Låt människorna själva bestämma! Inga andra kan bättre avgöra vad som är bäst för de anställda och företaget. Alla talar nu om att man måste förbättra villkoren för småföretagen och deras anställda. I många fall är det tyvärr bara tomt prat. Vårt förslag är verklighetsförankrat och borde genomföras snarast. Någon anledning att avvakta ytterligare beredningsarbete inom regeringskansliet finns inte. Regeringen bör i stället snarast återkomma till riksdagen med förslag till erforderliga regeländringar. Med detta vill jag yrka bifall till reservation 1 vid mom. 1 i arbetsmarknadsutskottets betänkande nr

Herr talman! Frågorna om arbetstid, semester och annan ledighet har varit och är föremål för ett praktiskt taget kontinuerligt utrednings och beredningsarbete. årsarbetstid. Denna senare utredning presenterades så sent som förra året och har varit på remiss. Anledningen till allt detta utredande är insikten om att en ny tids förhållanden på arbetsmarknaden och i samhällslivet kräver en ny syn på arbetstiden. Den tekniska och organisatoriska utvecklingen skapar bättre möjligheter än gårdagens industriproduktion att förena arbete med familjeliv och andra önskemål som vi kan ha i olika skeden av livet och att samtidigt tillgodose produktionsapparatens behov av arbetsinsatser, vare sig det gäller varor eller tjänster. Hans Andersson pläderar i sin meningsyttring för en generell arbetstidsförkortning på 25 %. Dessutom vill han ha en kraftig begränsning av övertidsuttaget. Jag har tidigare frågat Hans Andersson om Vänsterpartiet vill ha förbud mot övertid. Är det så? Hans Anderssons resonemang präglas över huvud taget av den regleringsiver som hör centralism och planekonomi till. Generella arbetstidsförkortningar är inte längre någon bra lösning på arbetstidsproblemen. I stället bör utrymmet öka för individuella och lokala lösningar. Det framgick mycket tydligt av de attitydundersökningar som arbetstidskommittén genomförde att önskemålen om hur arbetstiden skall förläggas varierar högst avsevärt mellan olika arbetstagare, beroende på deras individuella situation. Jag rekommenderar Hans Andersson att läsa arbetstidskommitténs betänkande. Det har beteckningen SOU 1989:53. Där behandlas arbetstidsfrågorna ur ett långsiktigt perspektiv. Det ger ett mycket gott material för en konstruktiv debatt om dessa frågor. Arbetsmarknadsutskottet har vid flera tillfällen uttalat att en friare arbetstidsförläggning är en viktig framtidsfråga och utgått ifrån att regeringen skall återkomma med förslag på området. Denna viljeinriktning präglas sannerligen inte av någon konservatism utan tvärtom av framsynthet och insikt i vad dagens förhållanden kräver. Till bilden hör också det arbete som under flera år pågått inom EG för att skapa ett nytt arbetstidsdirektiv. Ett sådant har förelagts EG parlamentet och skall enligt planerna behandlas i ministerrådet i december för eventuellt slutligt antagande. Såvitt jag nu kan bedöma ger förslaget till direktiv vida möjligheter att få till stånd en arbetstidslagstiftning som i allt väsentligt kan tillgodose önskemålen om en friare arbetstidsförläggning. I och för sig medger redan nu den svenska lagen en stor frihet, eftersom den nästan i sin helhet är dispositiv. Parterna kan träffa avtal om avsteg från lagen. Men det förefaller som om det på många håll saknas den fantasi som krävs för att i förhandlingar få till stånd en större flexibilitet. En lagstiftning som tydligare än i dag visar på möjligheterna i stället för begränsningarna skulle med all säkerhet bidra till en mera gynnsam utveckling. Ärendet bereds inom regeringskansliet. Med tanke på att flera viktiga remissinstanser hade väsentliga synpunkter på årsarbetstidsutredningens förslag, anser jag nog att det är lättsinnigt av Laila Strid Jansson att kräva lagförslag rätt upp och ned utan ytterligare beredning. Ett sådant krav måste faktiskt åtföljas av en betydligt mer detaljerad instruktion till regeringen än vad som framgår av hennes reservation. Också ledighetslagarna är föremål för översyn. Denna översyn skall bl.a. se över reglerna för semesterlönegrundande frånvaro och beakta de ekonomiska konsekvenserna för framför allt de mindre företagen. Översynen skall enligt direktiven leverera sitt betänkande före årsskiftet. Detta bör avvaktas innan ställning tas till hithörande frågor. Det gäller även frågan om uttag av föräldraledighet, Monica Öhman. Då det gäller frågan om vårdnadsbidrag kontra föräldraförsäkring instämmer jag i vad Monica Öhman sade. Den debatten tar vi när betänkandet om vårdnadsbidrag behandlas. Herr talman! Jag yrkar bifall till hemställan i utskottets betänkande och avslag på reservationerna och motionerna.

Herr talman! Jag vill påstå att det är Hans Andersson som är den mest konservativa i denna församling. Han tror fortfarande att vi genom beslut i denna kammare kan lösa mänskliga problem och styra människors vardag och tillvaro. Min tilltro till denna förmåga har naggats allvarligt i kanten av de senaste årens utveckling. Hans Andersson säger att flexibel arbetstid inte har med arbetstidens längd att göra. De har självfallet med varandra att göra. Flexibilitet skall kunna fungera åt båda hållen. Vi har olika behov vid olika tillfällen av livet. Produktionsapparaten har olika behov vid olika konjunkturförhållanden. Man skall kunna utnyttja de möjligheter till flexibilitet som finns. Det finns många bra tankar om detta. Man kan inte, tycker jag, tala om arbetstidsförkortning utan att se på de långsiktiga konsekvenserna. Jag hänvisar då igen till arbetstidskommitténs betänkande, där man gjorde en ordentlig konsekvensutredning och konstaterade att försörjningsbördan på sikt ökar med en arbetstidsförkortning, inte på kort sikt men på längre sikt. På lång sikt ökar antalet pensionärer, och arbetskraften minskar. Det uppstår flaskhalsar och svårigheter för utbildningssystemet. Det går inte att bortse från att arbetsmarknadens funktionssätt kommer att påverkas negativt vid en arbetstidsförkortning. Hela omställningsprocessen innebär krav på förändring av arbetsmarknadens funktionssätt. Arbetstidsförkortningar kommer att ställa ytterligare krav i den riktningen. Den demografiska situationen på arbetsmarknaden med stigande genomsnittlig ålder hos arbetskraften innebär också ökad konkurrens om yngre arbetskraft. Det är inte osannolikt att det uppstår brist på ungdomar och att den bristen förstärks vid en arbetstidsförkortning. Vi har redan under 20 års tid åtminstone, sedan 60 talet, haft brist på kompetent arbetskraft. Vi kommer att få se de flaskhalsarna och den bristen ganska snart nu när utvecklingen vänder och efterfrågan på arbetskraft ökar. Vi löser inte problemen med generella arbetstidsförkortningar. Vi löser problemen genom att människor får större möjlighet att bestämma över sin egen arbetstid.

Herr talman! Hans Andersson utgår från dagens situation på arbetsmarknaden. Den utredning som har gjorts av arbetstidskommittén har ett längre perspektiv på de här frågorna. Jag tror att det är väldigt viktigt att vi lär oss i riksdagen att ha långa perspektiv på vad vi sysslar med, för det vi gör i dag har konsekvenser 10--20 år framåt i tiden åtminstone. När Hans Andersson talar om jämställdhet, rättvisa och solidaritet, talar han om just den centralstyrning och den detaljreglering av människors liv som innebär att det är i riksdagen och i kvarteren kring Norra Bantorget i Stockholm som beslut tas som skall styra människors vardag och människors liv. Vi moderater ställer inte upp på den synen. Det är hög tid att vi i Sverige bejakar den nya tiden och möjligheterna för människor och för produktionen att genom ökad flexibilitet och ökad mångfald få i gång hjulen i Sverige igen. Ju snabbare vi gör detta, Hans Andersson, desto snabbare kommer vi ur den besvärliga situation där vi befinner oss i dag. Detta är en utveckling som pågår inte bara i Sverige. Som jag nämnde, pågår den inom EG och på andra håll i världen. Detta är på gång, Hans Andersson, och jag menar att det som den borgerliga majoriteten i denna kammare förordar är framtidens arbetstidsreglering och arbetstidslagstiftning.

Herr talman! Arbete åt alla -- så borde egentligen rubriken ha varit på den debatt som jag anser borde föras här och nu i kammaren. Inför varje val och vid demonstrationer ute på gator och torg hörs ofta: Ropen skalla, arbete åt alla! Men var finns de tankegångarna nu? Visserligen säger man från socialdemokratiskt håll att om man själv hade makten skulle det bli annat av, men vad redovisar man? Regeringen å andra sidan lägger ner mycket möda på att öka antalet jobb, men frågan är om det räcker. Och hur ser läget ut på andra håll i världen? Vi är inte ensamma om att ha en hög arbetslöshet. Vi hörde i dag på radion att i Finland är arbetslösheten nu 20 %. Politiker ute i Europa börjar därför mer och mer tala om kortare arbetstid. Här i Sverige börjar det också bli fler och fler som talar om behovet av att korta arbetstiden. För några månader sedan -- tiden går fort, så det kanske t.o.m. var nästan ett halvår sedan -- hade professor David Ingvar en artikel i en av våra dagstidningar där han tog upp just behovet av att var och en har ett arbete, vilken betydelse det har bl.a. för hjärnfunktionerna. Han avslutade sin artikel med att påpeka vikten av att man inte förbiser möjligheterna att förkorta arbetstiden. I denna kammare har vi också representanter för de flesta partier, bl.a. för Moderaterna, som på ett kunnigt och engagerat sätt tagit upp de här tankegångarna. Jag vill därmed säga att det finns förankring inom i stort sett alla partier för att vi så småningom måste börja ta i frågan om att förkorta arbetstiden. Själv motionerade jag om detta 1988, och i januari i år återkom jag till frågan i en motion tillsammans med Per Granstedt. Vi vill i denna motion, som nu behandlas, att regeringen tillsammans med arbetsmarknadens parter utreder förutsättningarna för och konsekvenserna av en förkortad arbetstid och sedan återkommer till riksdagen med ett förslag. Jag ber redan nu att få yrka bifall till den motionen. Utskottet ägnar knappa tio rader åt den viktiga frågan om arbetstidsförkortning. Utskottet anför att det inte är befogat att i rådande ekonomiska läge överväga en sådan reform. Varför då? Vet man redan utan utredning vad en sådan reform skulle kosta? I så fall, tala om det! Dessutom anför utskottet att flexibilitet hos arbetstiden minskar behovet av allmän arbetstidsförkortning. Vi har nyss hört Sonja Rembo argumentera mer för det. Jag menar att flexibel arbetstid och förkortad arbetstid inte alls är samma sak. Att ta ut ett s.k. sabbatsår eller vara ledig några månader på året eller arbeta fyra dagars arbetsvecka är inte alls samma sak som att jobba sex timmars arbetsdag. Tänk er själva en småbarnsfamilj där båda föräldrarna har jobb. Den ena börjar litet tidigare på morgonen och den andra litet senare under dagen. Barnen är under en kortare tid på dagis. Trots att båda arbetar full tid, får man mer tid över för varandra och för barnen. Det är egentligen något som vi alla borde tycka är rimligt. En företagare kan köra i två skift, dvs. 12 timmmar, i stället för 8 timmar. På det viset får han ut mera av sina maskiner och lokaler. Olika slag av serviceinrättningar kan ha öppet på tider då folk är lediga och kan handla, osv. Trafikapparaten, som jag egentligen mest sysslar med, blir mycket smidigare. Vi undviker de speciella toppar som vi nu har på morgonen och på eftermiddagen. Därmed minskar kostnaderna såväl för företagen som för staten. Fler människor hinner ägna sig åt politik och annan ideell verksamhet, verksamhet som ofta har en stor samhällsekonomisk betydelse och som dessutom är bra för demokratin. Vi hinner bättre med varandra, det blir bättre social gemenskap i våra bostadsområden, osv. Vad gör vi i dag? Jo, vi betalar ut mängder av pengar i arbetslöshetsersättning. Vi hittar på olika slag av mer eller mindre konstlade arbeten, samtidigt som många jobbar alltför mycket. Betydelsen av att varje människa har ett arbete kan inte nog värderas. Det ger en helt annan livskvalitet än den har som är arbetslös. Det borde också bli mer och mer klart för alla att den tekniska utvecklingen medför att antalet arbetstimmar näppeligen nu kan vara detsamma som för några årtionden tillbaka i tiden. Att manipulera med en högre pensionsålder eller med förtidspension kan inte heller vara någon bra lösning. Med en sex timmars arbetsdag tror jag att de allra flesta gärna vill arbeta tills de fyller 65 år. Jag är medveten om att det kan vara bra med en viss flexibilitet på det området, men principen arbete åt alla bör vara det vägledande. När vi talar om förkortad arbetstid måste vi ta med i beräkningen att 25 % av arbetskraften i dag redan arbetar kortare tid, dvs. deltid. Mer än hälften av kvinnorna arbetar deltid i våra kommuner och landsting. Ur pensionssynpunkt är det naturligtvis av utomordentligt stor betydelse att jobba heltid på sex timmar i stället för 75 % av en åttatimmarsdag. I tid är det lika mycket, men ur pensionssynpunkt är det som sagt av oerhört stor betydelse att arbeta heltid. Jag är förvånad, Sonja Rembo, att utskottet tagit så lätt på denna fråga. De synpunkter jag här framfört borde ändock inte vara okända för utskottets medlemmar. Det går inte att hänvisa till en tidigare utredning och säga att frågan redan är utredd. Det är den inte enligt min uppfattning, framför allt inte kostnaderna, när man ser till helheten, som jag delvis försöker beskriva. Jag har också litet svårt att förstå hur Ingela Thalén och hennes socialdemokratiska kamrater kunnat avstå från att ha en annan mening i denna viktiga fråga än utskottsmajoriteten. Vad sade t.ex. er nyligen avhållna partikongress i Göteborg i dessa frågor? Var det kanske inte så att kongressen beslöt med 166 röster mot 134 att gå på ett förslag från kongressen med uppdrag till partistyrelsen att verka för en utredning om övertid, deltidsarbete samt en förkortning av arbetstiden? Herr talman! Jag räknar med socialdemokraternas totala stöd för motion A729, när vi om en stund går till omröstning. Jag vill avsluta med att säga att jag för min del tror att den tekniska utvecklingen såväl i vårt land som i världen i övrigt kommer att fortsätta och därmed underlätta våra arbetsuppgifter och vår produktion av varor och tjänster. Samtidigt ökar betydelsen av att vi är mer tillsammans och påverkar lokala, regionala, nationella och internationella beslut -- eller rättare sagt att vi åter kommer att kunna göra det. Det är en livsnödvändighet om vi skall hålla en demokrati levande. Likaså är det viktigt att vi ägnar mera omtanke åt varandra och får en ökad social samvaro. Därigenom minskar vi mycket kostnaderna för social omsorg och sjukvård. Allt detta går att få om vi på ett vettigt sätt ser till att alla får ett arbete, nämligen genom att sänka den dagliga arbetstiden till sex timmar. Jag hoppas därför att kammarens ledamöter ger motion A729 sitt stöd, så att regeringen tillsammans med arbetsmarknadens parter får utreda denna fråga och återkomma till riksdagen med ett förslag. Därigenom skulle också motionskraven i motion A811 och till stor del även i motion A712 bli tillgodosedda. Herr talman! Jag ber att än en gång få yrka bifall till den motion som lämnats av Pär Granstedt och mig och som har nummer A729.

Herr talman! Jag förstår inte Rune Thorén när han säger att utskottet har tagit lätt på denna fråga. Det är ett praktiskt taget enigt utskott, som inte begär en utredning av denna fråga som redan är utredd men som kräver en lagändring. Vi skall inte behöva utreda frågan längre, vi vill ha en lag. Rune Thorén vill förhala frågan. Denna debatt är en typisk lågkonjunkturdebatt. Så fort det blir problem med arbetslöshet finns det de som står upp och kräver sex timmars arbetsdag. Det är ingen lösning att dela på arbetslösheten i en lågkonjunktur och därmed hindra möjligheterna att gå upp i det totala arbetstidsuttaget i en högkonjunktur, framför allt inte om man samtidigt skall begränsa övertidsuttaget, som Hans Andersson vill göra. Man måste ta någon hänsyn också till den långsiktiga försörjningsbördan. Småbarnsfamiljerna behöver arbeta kortare tid. Ja, men varför skall Rune Thorén och jag arbeta kortare tid? Det finns ingen rim och reson i det. Även småbarnsfamiljerna blir äldre en dag och vill inte arbeta kortare tid. Jag tycker att Rune Thorén skall läsa Arbetstidskommitténs betänkande. Utöver det jag sade förut om kommitténs arbete så har man tittat på effekterna på regionalpolitiken av en arbetstidsförkortning. Man säger att de beräkningar som görs beträffande urbaniseringsprocessen under en tioårsperiod -- med en förkortning till 35 timmar per vecka -- visar att sysselsättningen i Storstockholm ökar med omkring 6 % och att sysselsättningen i glesbygden minskar med motsvarande tal. Man summerar: De regionalpolitiskt utsatta orterna kommer att få tilltagande problem vid en arbetstidsförkortning. Jag trodde inte, Rune Thorén, att det var centerpolitik.
Herr talman! Tyvärr hör jag, Sonja Rembo, att vi inte alls är överens i denna fråga. Sonja Rembo värderar inte de insatser man gör utanför den ordinarie arbetstiden. Jag brukar få frågor om hur mycket tid jag lägger ner som riksdagsman. Det är väl ungefär sex timmar om dagen, säger jag. Då säger folk: Inte mer! Resten av tiden agerar jag som centerpolitiker. Jag menar att de mellan 40 och 60 år inte alls skall arbeta mer än sex timmar om dagen. Sedan skall de arbeta i Missionsförbundet, inom Centerpartiet, i HSB eller någon annan bostadsförening. Allt detta är kolossalt viktigt. Det är också viktigt att kunna vara med i stadsdelsnämnderna, arbeta i kommunerna och partierna för demokratin. Det är detta frågan gäller. De som är motståndare till en förkortad arbetsdag har inte fattat att om jag tapetserar rummen i mitt hus eller om det är en tapetserare som gör det, är det precis samma jobb men påverkar inte bruttonationalprodukten på samma sätt. Därför får man felsyn. Om man försökte att litet mera fundera på helheten, som jag försökte och beskrev trafikapparaten, konsekvenserna vid sjukdom och annat som även David Ingvar talar om, skulle man nog komma fram till en mängd pluskonton.
Herr talman! Nej, jag har nog inte fattat vad Rune Thorén menar. Jag undrar om Rune Thorén själv har fattat vad han menar, för konsekvenserna av det han säger är en dramatisk sänkning av levnadsstandarden i Sverige. Herr talman! Rune Thorén har rätt: jag driver en helt annan politik.
Herr talman! Jag förstår att vi inte riktigt har samma uppfattning om vad levnadsstandard är. Levnadsstandard för mig är naturligtvis att ha en viss ekonomisk möjlighet att klara i samhället. Levnadsstandard för mig är också att kunna vara med och påverka besluten, kunna ta hand om min familj, ha tid för mina barn, kunna besöka mina gamla föräldrar, osv. Allt detta ingår i begreppet en god livskvalitet. Sonja Rembo räknar med att vi i stället skall försöka öka produktionen och att kommunalanställda och statligt anställda skall sköta allt fler av arbetsuppgifterna. Det är fullständigt främmande för mig som centerpartist.
Herr talman! Jag trodde för en stund att jag var förflyttad till ett socialdemokratiskt appellmöte. Sedan visade det sig helt plötsligt att det gick över till att bli ett gnabb mellan regeringspartierna. Jag skall bara lämna en upplysning till Rune Thorén. Jag var på partiets kongress i Göteborg där denna frågade diskuterades. Jag vet också hur beslutet blev. Vad som skiljer oss och Rune Thorén åt är följande. Kongressen beslutade att ge partistyrelsen i uppdrag att utreda konsekvenserna av arbetstidsförkortningen och vad den skulle få för inverkan på arbetsmarknaden. Rune Thorén tillsammans med Pär Granstedt begär i sin motion att riksdagen skall be regeringen att utreda detta tillsammans med arbetsmarknadens parter. Men jag kan lugna Rune Thorén med att vi skall utföra det uppdrag som vår partikongress har gett oss, om inte moderaterna -- som ni inte riktigt kommer överens med i den här frågan -- ställer upp. Så småningom kanske vi får anledning att återkomma till riksdagen i denna fråga.
Herr talman! Jag ser fram emot den utredning som den socialdemokratiska partistyrelsen skall göra. Men jag har svårt att se konsekvensen i att här i denna kammare gå emot ett förslag, i vilket man hemställer om att inte bara regeringen utan regeringen tillsammans med arbetsmarknadens parter skall göra en sådan utredning. Det hade varit väldigt bra om de hade gjort sin utredning, samtidigt som den socialdemokratiska partistyrelsen hade gjort sin. Ni har ju så pass gott ställt och så pass mycket egna resurser att ni hade kunnat satsa dem för att själva göra en utredning. Då hade kanske utredningarna varit färdiga samtidigt. Jag har litet svårt att se att ni nu säger nej till regeringens och arbetsmarknadens parters utredning, vilket ni gör genom att ni delar utskottsmajoritetens uppfattning.
Herr talman! Jag förstår inte Rune Thorén. Tror han verkligen att stödet från regeringen, om man hade överlåtit uppdraget till den, hade varit speciellt starkt i det här fallet? Jag tycker att debatten mellan Sonja Rembo och Rune Thorén här för en liten stund sedan visar att uppfattningen är litet olika. Det är ju inte så, att den socialdemokratiska partikongressen går direkt till riksdagen med uppdraget. Vårt jobb nu är att utreda alla frågor som partikongressen gav oss i uppdrag att undersöka och utreda.

Herr talman! Varken Centern eller jag som ledamot i Centern tror att man kan lyckas med att klara att ge arbete åt alla genom att sänka arbetstiden. Det har heller aldrig varit tanken bakom mitt agerande. Jag ser mera till detta med livskvalitet i dess helhet, där jag räknar in alla dygnets timmar, varav en del timmar ägnas åt betalt lönearbete. Men det finns också annat som räknas in och som är mycket värdefullt. Det är det resonemanget som jag hela tiden har hävdat. Sedan har jag förtroende för regeringen när det gäller kampen för att öka sysselsättningen. Vi kommer aldrig att uppnå målet arbete åt alla. Enligt mitt sätt att se är detta inte ens ett önskemål att man skulle försöka att hitta på arbetsuppgifter för att fylla en arbetsdag om åtta timmar. Tvärtom, jag anser att det är kolossalt viktigt att man på sin fritid är ute på partimöten, hemma och reparerar hus eller sköter annat. Det är därför som jag tycker att kravet på sex timmars arbetsdag är oerhört väsentligt. Fyra arbetsdagar i veckan, två sabbatsmånader eller ett sabbatsår är icke likställt med en förkortad arbetsdag, Sonja Rembo. I mitt tänkesätt finns det alltså en helhetssyn när det gäller människans livskvalitet.

Herr talman! Förändringarna på arbetsmarknaden kommer att bli en het fråga såväl i Sverige som i vår omvärld. Arbetstiden kommer att hamna i fokus, och begreppet årsarbetstid kommer att bli vanligare bland både debattörer och medborgare. Men detta räcker inte. Det sker också en omprövning av livsarbetstiden. Jag beklagar att betänkandet saknar denna vision. Begreppet livsarbetstid är hittills inte omnämnt i någon större omfattning i debatten. Det har börjat att användas nu när EG har börjat att arbeta med frågan hur arbetsmarknadssituationen i Europa skall lösas. Detta kommer att bli en viktig fråga. Det måste göras en koppling mellan livsarbetstiden och den arbetslöshet som finns. Låt oss se på Sverige i dag. Den svenska arbetsmarknaden omfattar knappt 4 miljoner jobb. Jag saknar fakta om hur många årsklasser som dessa 4 miljoner jobb täcker. I denna debatt saknar jag helt denna vision. Det är nämligen så, att 4 miljoner arbetstillfällen ger riktigt arbete åt 35 årsklasser, dvs. på kort sikt kan 35 årsklasser i Sverige i dag få riktiga jobb. Det betyder att medborgare i åldrarna 21--55 år vid full sysselsättning kan få riktiga jobb. Därtill behöver man två årsklasser, eftersom det är en naturligt rullande arbetslöshet -- man byter jobb under kortare perioder osv. Vidare behöver man ett par årsklasser för ledigheter av olika slag. Jag vill peka på detta allvarliga problem, att nästan tre årsklasser ungdomar i dag står utanför den riktiga arbetsmarknaden. De är på väg att lämna förtroendet för Sverige. Om vi inte tar krafttag kommer vi att få en klass som står utanför samhället bestående av ungdomar som inte bryr sig om vad som händer i samhället. De sköter sig själva och skaffar sig egna regler, som inte ligger inom samhällets ramar. Vi har redan sett tendenserna. Alla är medvetna om att man inte mår bra av sysslolöshet eller konstgjord sysselsättning. Vi är medvetna om att man inte kommer upp på morgonen. Man får alltså en tillvaro där dagen börjar när de arbetandes arbetsdag slutar. Därigenom har det blivit en helt annan ungdomsproblematik när det gäller lag, rätt och ordning. Vi måste vara uppmärksamma på att det är här som problemen nu snabbt kommer. Det är oansvarigt av denna kammare, detta arbetsmarknadsutskott och denna regering att diskutera utan att få någonting gjort. Det är ohållbart att fortsätta på detta vis. Vi måste se på hur många jobb det finns och på vilka som på kort sikt skall ha dessa jobb. På lång sikt kan vi uppnå expansion genom en näringspolitik som vi i Ny demokrati har föreslagit, men på kort sikt klarar vi inte detta. Det går inte att få fram de 250 000 jobb som behövs. Då måste man diskutera om inte någon grupp måste lämna arbetsmarknaden för att få in ungdomarna som är vår framtid. Vi måste se begränsningen i arbetsmarknaden på kort sikt i dag och ta en debatt om vad vi skall göra för ungdomarna och om vilka som måste lämna arbetsmarknaden. Det skulle på kort sikt kunna vara en genomförbar lösning, som skulle ge 250 000 ungdomar en positiv framtid. Detta kräver en omprövning, men jag tycker att våra ungdomar är värda en omprövning av nuvarande politik. Vi kan se på vad 55--64-åringarna gör i dag och vad samhället lämnar till dem. Då kan vi plötsligt få en ekonomi som inte alls är så tokig. Av 55--59 åringarna är det ungefär 62 % som arbetar. 18 % är förtidspensionerade, 9 % är långtidssjuka och 4 % har kortare sjukfrånvaro. Knappt 4 % är arbetslösa. Resten har övrig sysselsättning. Om vi ser på 60--64-åringarna, finns deras viktigaste sysselsättning i form av förtidspension. Drygt 34 % av dem är förtidspensionärer. Vi har tidigare i dagens debatt hört att det i dag finns 230 000 förtidspensionärer i gruppen 55 år eller äldre. Mer än hälften av förtidspensionärerna finns i den gruppen. För att återgå till gruppen 60--64 åringarna arbetar ungefär var femte. Ungefär lika många är långtidssjuka. Andelen deltidspensionärer i den åldersgruppen är 11 %. Andelen personer med förtida uttag av pension, dvs. de som blivit pensionärer vid 60 års ålder, är bara 3 %. De politiker som är ansvariga för vårt land fortsätter att propagera för förtida uttag av pension. Det är oattraktivt i förhållande till förtidspension, vilken är den vanligaste sysselsättningen för 60--64-åringar. Vi kan inte fortsätta att föra en så oansvarig politik, utan det är nu dags att helt förutsättningslöst försöka ompröva förhållandena. Herr talman! Jag hoppas att det blir en debatt i dessa frågor som leder till att ungdomarna får en chans att komma in på den riktiga arbetsmarknaden.
Herr talman! Låt mig bara kort få tala om följande för dem som är nya i denna debatt i riksdagen och som nu litet yrvaket börjar upptäcka att arbetstidsfrågorna finns med på dagordningen. Arbetstidskommittén har utrett alla tänkbara reformalternativ. Jag läser rubrikerna: Förändring av veckoarbetstiden, förlängning av semestern, förlängd föräldraförsäkring, rörlig pensionsålder. Man har också utrett alternativa arbetstidsreformer såsom arbetstidsbank, friår mitt i livet, livsflex, säsongsanpassad arbetstid, konjunkturanpassad arbetstid. Det är ett förnämligt arbete som har gjorts. Jag rekommenderar dem som inte tidigare har tagit del av Arbetstidskommitténs betänkande, och alla de forskningsrapporter och attitydundersökningar som legat till grund för betänkandet, att göra det.
Herr talman! Sonja Rembo, det är inte bara detta det är fråga om. Jag ser det som ett väldigt viktigt alternativ att se på hur verkligheten ser ut för ungdomarna. Det handlar om tre årsklasser ungdomar som inte kommer in på arbetsmarknaden. Tidningen Expressen inledde i går en serie som just tar upp frågan om hur ungdomarna upplever situationen. Vi kan inte bara gömma oss bakom utredningar, utan vi måste se på den verklighet som är i dag. Verkligheten kommer att bli katastrofal om vi får ungdomar som kommer att leva utanför samhället, som skaffar egna normer och regler och helt enkelt struntar i lagstiftningen. Vi kan råka ut för en ohållbar situation om vi inte får drag i den här frågan. Därför är jag mycket oroad över att man gömmer sig bakom en massa utredningar. Vi måste sätta i gång att arbeta med de förutsättningar som i dag finns i utredningarna. Antalet förtidspensionärer har expanderat i en otrolig omfattning. Vi måste se på denna grupp som inte har riktiga jobb. Den viktigaste sysselsättningen för åldersgruppen 60--64 år är förtidspension. Detta måste omprövas, och vi måste fråga oss hur vi kan se till att ungdomarna kan få plats på arbetsmarknaden. De äldre måste så att säga på något sätt lämna arbetsmarknaden.
Herr talman! Jag skall med intresse, Sonja Rembo, återigen och mer i detalj studera den utredningen. Jag förutsätter att den utredningen då tar upp t.ex. att det är mellan kl. 6 och kl. 8 som arbetskadorna oftast inträffar. Det är då människor känner att de börjar bli trötta. När de sitter framför datorn, uppkommer de stora problemen. Jag skall också när det gäller trafikapparaten med intresse studera de stora vinster som skulle kunna göras genom en förkortad arbetstid. Jag skall med intresse se vad utredningen har sagt om fördelarna för ett företag som går över till tvåskift. Jag minns valrörelsen 1979, då en företagare i Växjö pläderade just för detta. Företagaren var nöjd, och de anställda var nöjda. Det var bättre och de blev friskare. Allt detta, förstår jag nu på Sonja Rembo, kan man läsa innantill. Men varken jag eller David Ingvar eller andra både i Sverige och i Europa i övrigt har tagit del av materialet. När vi väl har gjort det, kommer naturligtvis denna debatt att tystna. Allting är ju så pass utrett. Nej, Sonja Rembo, det är inte så. Många människor i likhet med mig har kommit fram till att det handlar om livskvalitet. Man kan inte se bara på löntagararbetet som sådant utan på alla dygnets alla 24 timmar
Herr talman! Det räcker inte med att stå här i kammaren och orera om dessa frågor och tro att man kan komma fram till lösningar. Det gäller båda herrarna. Man måste veta vad man skall göra. Såsom instrument har man utredningar i riksdagen. Lagstiftningsarbetet är på gång. Låt oss nöja oss med detta. Läs på under tiden och lär i frågan. Då kan vi kanske debattera på en något högre nivå nästa gång.
Herr talman! Jag fått en tillsägelse om att jag skall lära mig frågan. Jag vill då tala om vad jag har försökt att ta reda på i detta sammanhang. Jag har redogjort för vad människor i denna åldersgrupp gör. Det är viktigt att man har klart för sig vad folk i detta land gör. En annan viktig sak är att ta reda på vilka kostnader beträffande den aktuella åldersgruppen som man måste göra något åt. Då ser man att förtidspensionen kostar över 20,6 miljarder. Sjukpenningförsäkringen för denna grupp ligger på omkring 5 miljarder. Arbetslöshetsförsäkringen lägger ut ungefär 3,5 miljarder. Övriga arbetsmarknadsåtgärder kostar över 1 miljard och deltidspensionerna 2,4 miljarder. Arbetsskadorna kostar ungefär 2 Jag har även pratat med ungdomar och frågat: Har ni jobb? Hur ser er framtid ut? Jag kan då konstatera att ungdomarna lämnar vårt system, om de skall ställas utanför och inte få någon positiv framtid. Det är en stor risk.

Herr talman! Det är nu tre år sedan FN antog resolutionen om barnkonvention och Sverige ratificerade densamma. Den har haft stor betydelse världen över, men också i vårt land. Barnkonventionen är en viktig konvention att peka på när det gäller hur barnens rättigheter måste beaktas. Vi vet att situationen runt om i världen är sådan att barns rättigheter -- rätten till ett värdigt liv -- långt ifrån är tillgodosedda. Inte heller i vårt land kan vi med gott samvete säga att vi till punkt och pricka ser till att våra barn växer upp till ett värdigt liv. Det finns svåra problem för vissa grupper av barn, även om Sverige som nation har mycket höga siffror vad gäller materiell standard, möjligheter till utbildning och god hälsa. Men barnkonventionen är inte en konvention som bara skall gälla för fattiga länder och för länder där barn tvingas till prostitution eller till gatuarbete. Barnkonventionen är viktig även i vårt land. Därför har vi i en gemensam motion från Vänsterpartiet, Folkpartiet och kds också ansett att den bör införas i svensk lagstiftning. Vi tror att det skulle visa på tyngden i konventionen. Nu hävdar de som inte tycker detta att det finns nackdelar. Det skulle kunna tvinga Sverige att lägga sig på en lägre nivå än den vi redan har i dag. Men jag tror inte att det är fallet. Jag tror att det vore ett mycket viktigt exempel att man även i vårt land har inkorporerat konventionen i lagstiftningen och att den skall följas. Jag vill alltså, herr talman, att barnkonventionen inkorporeras i svensk lagstiftning. I betänkandet om barn och ungdom finns det också förslag om hur barnkompetensen och barnperspektivet måste stärkas på en rad områden. Vi har en gemensam motion, där bl.a. en representant för Moderaterna, Birgit Henriksson, och jag har tagit upp gemensamma frågor för att stärka barns rättssäkerhet. I detta betänkande har våra förslag inte blivit tillgodosedda, utan man säger att man kommer att arbeta vidare med dem. Jag vet att det naturligtvis pågår en hel del forskning. Det pågår många bra projekt på det här området just för att lyfta fram barnperspektivet och hävda att det är nödvändigt med särskilda kunskaper om barn för dem som jobbar som t.ex. socialarbetare och inom rättsväsendet. Vi tycker alltså att det här perspektivet måste stärkas ytterligare. Jag kommer inte att yrka bifall till motionen och dess krav i dag, utan jag har förhoppningen att man, som man skriver i betänkandet, kommer att arbeta vidare med de här frågorna i Socialtjänstkommittén och på flera håll. Herr talman! Det finns andra förslag i det här betänkandet som gäller gatubarn, exempelvis en motion av Margareta Viklund från kds, som just har visat på att det även i vårt land faktiskt finns barn som lever i centrum av storstäderna och saknar hem och familj, åtminstone hem och familj där de själva anser att de kan bo. Därför är det oerhört angeläget med en kartläggning av det slag som Margareta Viklund har tagit upp. Jag får då och då information om att många barn, fast vi inte vill se den verkligheten, faktiskt far mycket illa i vårt land. Jag får information från socialarbetare, både inom frivilliga organisationer och inom socialtjänsten, som rör sig ute på fältet. Det förekommer faktiskt att barn i 13--14-årsåldern under långa tider lever ute i Stockholms city. Det är bra att Socialstyrelsen har tagit tag i det här och att det pågår utredningar. Jag hoppas att det kommer att ge resultat. Men jag tror att det är en fråga som vi kommer att ha med oss rätt lång tid framöver. Herr talman! En annan fråga som berörs i betänkandet är barnprostitutionen. Där har Ny demokrati föreslagit en informationskampanj. Beklagligtvis har det förslaget avstyrkts. Jag tycker att det är synd -- man behöver arbeta vidare med de här frågorna. De som inte har velat tillstyrka motionsförslaget har eventuellt tänkt på att Rädda barnen har gjort en mycket uppmärksammad kampanj omkring de här frågorna och att man där har lyckats väldigt väl.

Kampanjen har fått ett mycket stort genomslag och har varit mycket viktig. Jag utgår från att Rädda barnen kommer att fortsätta det arbetet. Men jag anser att det inte räcker. Rädda barnen är en enskild organisation, och vi har som politiker -- som Sveriges riksdag -- också ett ansvar för att ta tag i de här frågorna. Man kan inte hävda att det är Rädda barnens ensak att fortsätta det här arbetet. Därför vore det väsentligt att vi biföll reservationen. Just på det här området hade Rädda barnen i förra veckan ett stort seminarium där en del av oss ledamöter hade möjlighet att närvara. Man hade då som föredragshållare professor Vitit Muntarbhorn, som är FN:s specielle rapportör om just handeln med barn. Han hade ett mycket viktigt budskap: Ofta hävdar man ju att det är fattigdomen som driver föräldrar i tredje världen och i Sydostasien att sälja sina barn, mer eller mindre medvetna om att de kommer att användas till prostitution. Han menade att det naturligtvis är en bakgrund till att föräldrar över huvud taget begår sådana handlingar, men han pekade också på att det här inte är en ensidig fråga. Det skulle inte finnas någon marknad för dessa barn om det inte fanns en efterfrågan. Denna efterfrågan kommer i hög grad från västländerna. Därför är det inte bara en fråga om fattigdomen i de länder där barnprostitution förekommer utan i lika hög grad en fråga om att det finns personer i västvärldens länder som faktiskt köper och säljer barn. De frågorna måste vi på allvar ta itu med. Han tog också upp hur man kan arbeta vidare med de här frågorna. En sak som ligger något utanför ramen för det här ärendet men som vi återkommer till i andra sammanhang är barnpornografin. Att kriminalisera all form av barnpornografi, även innehav av barnpornografi, skulle vara ett viktigt steg på vägen för att hejda och på sikt sätta stopp för barnprostitutionen enligt professor Han berörde också att västländernas polisbevakning i Sydostasien måste öka. I det här betänkandet finns det också förslag på den punkten; man har redan börjat med det. Men det är viktigt att det fortsätter och att det finns sambandsmän inom Polisen på plats i Sydostasien för att bevaka speciellt de här frågorna. Herr talman! Jag skall till sist bara nämna ytterligare ett förslag, och det gäller brottsförebyggande insatser. Från alla partier talar vi i dag mycket om hur vi skall förhindra brott från barn och ungdomar och få till stånd förebyggande insatser. Problemet är att de instanser som skall arbeta med detta sällan får de resurser som krävs för att göra ett så bra arbete som möjligt. Vi menar att ungdomsmottagningarna spelar en central roll, och vi vill därför att de skall få betydligt förstärkta resurser. Herr talman! Jag slutar med att hänvisa till vår meningsyttring och samtliga de frågor som vi där tar upp. Men jag vill särskilt yrka bifall till den när det gäller mom. 1, om FN:s barnkonvention, och mom. 8, om Brottsförebyggande insatser. I övrigt instämmer jag i Ny demokratis reservation, som gäller barnprostitutionen.

Herr talman! Barn är det bästa vi har, lyder en sliten klyscha -- men i våra barn ligger ju faktiskt framtiden. De villkor och förutsättningar som vi ger våra barn under deras uppväxt formar också i stor utsträckning morgondagens samhälle. För detta har vi -- både som samhällsmedborgare och som föräldrar -- ett ansvar som vi varken kan springa ifrån eller överlämna till någon annan. Barn i Sverige har det bra. Det visar en utblick i historia såväl som i geografi. De materiella förutsättningarna för våra barn är bättre än i någon tidigare tidsålder i människans historia. Barns hälsa är likaså bättre, och den beräknade livslängden är längre. I en rad avseenden kan vi också som föräldrar bistå våra barn på ett sätt som våra förfäder inte kunde. Vi har en väl utbyggd omsorg för våra barn. Världen står öppen för den ungdom som i dag växer upp -- i en utsträckning som inte gällde för bara 20 år sedan. Men våra barn och ungdomar möter också nya hot och faror, som inte ens var påtänkta när deras föräldrageneration växte upp. Det är med bävan jag ser hur små mina egna förutsättningar är att kunna skydda mina två småflickor från allt det som väller över dem som ett resultat av ett allt öppnare samhälle -- ett öppet samhälle som jag i allt väsentligt bejakar också för deras skull. Våld och brottslighet tränger sig på i allt brutalare form, oavsett om det sker i vardagslivet eller i en alltmer påträngande medievärld. Som förälder kan jag bara försöka ge den värme och trygghet och de värderingar om mäniskors lika värde som kan hjälpa mina flickor att möta en värld fylld av nya möjligheter men också nya risker. I ett samhälle där nästan alla föräldrar förvärvsarbetar känner de flesta föräldrar ett ständigt gnagande dåligt samvete för att tiden inte räcker till för att ge den uppmärksamhet, det stöd och den trygghet som vi vet att våra barn har rätt till. Det gäller säkert var och en av oss. I det arbetet har samhället en viktig uppgift att stärka och stötta föräldrarna. Att som far få vara med om sitt barns födelse och de första månaderna hemma är en oskattbar förmån som kan lägga en god grund för en framtida förtroendefull och varm relation mellan barn och förälder. De 13 månader som jag själv hade möjlighet att vara pappaledig med min äldsta dotter för tio år sedan var ovärderliga. Men de tar ändå inte bort känslan av ständig otillräcklighet. Arbetet här i riksdagen under veckorna bara förstärker den känslan för min del. Det är en känsla som samhället naturligtvis aldrig kan eliminera. Herr talman! Det finns emellertid också många barn och ungdomar som far mycket illa, också i vårt välfärdssamhälle. Alldeles för många barn och ungdomar är mycket utsatta. De lämnas ensamma och saknar den trygghet och värme som alla barn har rätt till. De far illa fysiskt såväl som psykiskt. De utsätts för övergrepp och våld. De dras in i ett ofta livslångt beroende och missbruk av droger. Det är dem som samhället har en skyldighet att gripa in och skydda. Det är om dem som dagens betänkande i främsta rummet handlar. Genom att ansluta sig till FN:s barnkonvention har Sverige förbundit sig att värna barnets rätt till liv och utveckling, barnets rätt till trygghet och skydd, barnets rätt till egen talan och respekt. Sverige har förpliktat sig att se till att svensk lagstiftning stämmer överens med konventionens bestämmelser. Genom beslut här i kammaren i våras har vi nu också fått en barnombudsman i Sverige. Enligt den lag som antogs skall Barnombudsmannen: ''bevaka frågor som angår barns och ungdomars rättigheter och intressen. Ombudsmannen skall särskilt uppmärksamma att lagar och andra författningar samt deras tillämpning stämmer överens med Med detta uppdrag förekommer det praktiskt taget inga begränsningar i Barnombudsmannens verksamhetsområde. Vi ställer stora förhoppningar till det arbete som den tillsatta Barnombudsmannen nu startar. I propositionen om barnombudsman framhöll föredraganden behovet av att utveckla ett barnperspektiv. Barnperspektivet innebär att försöka se på tillvaron med barnets ögon. Detta kräver kunskap om barns förutsättningar och behov i olika åldrar. Det kräver också att man inhämtar kunskaper från barn och ungdom, att man ser barn och ungdom, lyssnar till dem och ger dem en röst. Var och en som har med barn att göra, inte minst som förälder, inser vilken oerhört stor förändring ett förverkligat barnperspektiv skulle innebära. Vi har långt kvar dit. Jag är inte heller säker på att mina döttrar skulle anse att jag är rätt person att uttala mig i dessa frågor. Herr talman! Eva Zetterberg har genom en meningsyttring i utskottet och genom sina bifallsyrkanden här i kammaren ytterligare velat framhålla de utsatta barnens och ungdomarnas situation. Jag tror mig kunna försäkra att vi i utskottet i allt väsentligt delar den oro som detta är ett uttryck för. Låt mig ändå få kommentera de förslag som Eva Zetterberg har lagt fram. Eva Zetterberg vill att stadgandena i FN:s barnkonvention formellt skall införlivas i den svenska lagstiftningen. Som utskottet framhåller tillhör det inte svensk rättstradition att tillämpa internationella konventioner som svensk lag. Sverige har dock förpliktat sig att se till att svensk lagstiftning stämmer överens med konventionens bestämmelser. Att kontrollera den saken kommer, som jag tidigare har framhållit, att vara en särskild uppgift för Barnombudsmannen. Utskottet finner inte anledning till att ta något initiativ på det området. Eva Zetterberg anser vidare att frågan om barnkompetensen inom socialtjänsten bör lyftas fram. Frågan om barnens ställning har på en rad sätt lyfts fram på senare tid. Jag har tidigare nämnt barnkonventionen och inrättandet av en barnombudsman. I direktiven till såväl Socialtjänstkommittén som Alkoholpolitiska kommissionen berörs särskilt samhällets insatser för utsatta barn och ungdomar. Båda utredningarna kommer att redovisa sina slutbetänkanden under det kommande året. Socialstyrelsen har vidare fått flera uppdrag av regeringen att arbeta med barnens situation -- senast för ett år sedan genom att bl.a. följa individoch familjeomsorgens insatser riktade till utsatta barn, ungdomar och deras familjer. Regeringen är således i färd med att komma till rätta med dessa frågeställningar. Det pågående utredningsarbetet bör därför avvaktas. Herr talman! Få företeelser har väckt sådan välförtjänt avsky och uppmärksamhet som de många fall av sexuella övergrepp mot barn som har redovisats i vårt eget land och också barnprostitutionen i fjärran länder. Roten till dessa övergrepp kan naturligtvis inte lagstiftas bort, även om lagstiftning krävs för att stävja denna verksamhet. Den debatt och opinionsbildning som följde på de vidriga avslöjandena inte minst i vintras och våras har förhoppningsvis haft ett välgörande inflytande. Frågor om sexuella övergrepp mot barn respektive barnprostitution ingår också i direktiven till Socialtjänskommittén samt till den utredning om prostitution som regeringen tillsatte i mars, efter det att de nu aktuella motionerna hade väckts under den allmänna motionstiden. Även dessa utredningar bör avvaktas. Slutligen önskar Eva Zetterberg peka på problemet med brottsförebyggande resurser. I meningsyttringen uttalar hon att de särskilda ungdomsmottagningarna måste få bättre resurser, bl.a. för arbetet med missbrukande ungdomar. Utskottet har som bekant vid flera tillfällen uttalat sig om det förtjänstfulla arbete som de särskilda ungdomsmottagningarna bedriver. Den oro som utskottet känner framgår också i det betänkande som i dag skall behandlas närmast efter det här betänkandet. Riksdagen har dock tidigare avvisat förslag om statliga insatser för att stödja utveckling och utbyggnad av ungdomsmottagningar i kommuner och landsting. Herr talman! Jag yrkar därmed bifall till socialutskottets hemställan.
Herr talman! Vi är, som tur är, överens i många frågor som rör barn och ungdom. Vi är överens om vikten av att satsa resurser. Vi vet att de flesta barn i vårt land har det hyggligt ställt. Men vi tvingas tillstå att den grupp utsatta barn och ungdomar som finns i vårt land har stora problem och att det behöver göras mycket mer. När det gäller frågan om en inkorporering av barnkonventionen i svensk lagstiftning anser jag att det inte räcker med att en barnombudsman har inrättats. Att det har gjorts är självfallet positivt. Det är något som Vänsterpartiet med glädje har tillstyrkt. Vi har också kämpat för det tidigare. Det är alltså bra att det finns en barnombudsman och att hon har ålagts dessa uppgifter. Vi anser dock att det skulle ge mer tyngd åt dessa frågor om barnkonventionen ingick i svensk lagstiftning. Det skulle utgöra ett bra exempel inför andra länder. Vi har t.ex. häftigt kritiserat barnsexresorna, som jag tidigare talade om. Jag vill också tala om att det i det här betänkandet finns förslag från mitt parti, och från andra partier, som skulle kunna bidra till ett bättre förebyggande arbete när det gäller att peka på problemen och försöka göra någonting åt dem. Det gäller föräldragrupper, föräldrautbildning, ett samlat ungdomsprogram och andra frågor. Ett sådant konkret förslag gäller barn som utsätts för sexuella övergrepp. Vi har tillsammans med andra partier motionerat om ett nationellt centrum. Vi vet att ett sådant nu skall komma till stånd i Stockholm. Det är ett behandlingscentrum som Stockholms landsting kommer att driva inom ramen för annan verksamhet på Sabbatsbergs sjukhus. Det är bra, men det kan inte täcka behovet av forskning och behovet av att man har ett samlat grepp om frågorna som rör sexuella övergrepp mot barn. Jag vill gärna upprepa det här förslaget. Jag tror att det skulle vara mycket betydelsefullt.
Herr talman! Jag förstår mycket väl att det kan kännas angeläget att göra ytterligare förstärkningar för att komma till rätta med de problem som utsatta barn och ungdomar har. Men, som jag sade i mitt anförande, det tillhör inte svensk rättstradition att man rakt upp och ner inkorporerar internationella konventioner. Vi har inte gjort det i andra sammanhang. Det är en fråga om hur det sedan skall tillämpas i rättspraxis. Som framgår av utskottets betänkande finns det ett fall som är litet speciellt som nu prövas i regeringskansliet. Det gäller Europakonventionen. Det är en konvention som har litet speciella förutsättningar. Om det arbetet leder fram till en annan syn är det möjligt att vi kan återkomma till den här frågan senare. Det viktiga är att regeringen mycket klart har uttalat att de förpliktelser som vi har ålagt oss genom att ansluta oss till FN:s barnkonvention gäller i vårt land och skall tillämpas i lagstiftning. Den barnombudsman som tillsattes i våras har fått som en av sina huvuduppgifter att just tillse att man i lagtillämpning och myndighetsutövning följer de förpliktelser som vi har åtagit oss och som regeringen också har uttalat att vi har.

Herr talman! Jag vill bara nämna något som Barnombudsmannen själv tog upp i tidningsartiklar i höstas. Inom barnomsorgsämbetet har man ännu inte någon sekretesslagstiftning för ärenden som kommer in till ämbetet. Det skapar problem. Jag vill minnas att Barnombudsmannen, Louise Sylwander, själv tog upp det i ett sammanhang och sade att det problemet eventuellt inte hade uppstått om man hade haft barnkonventionen som grund. Jag vet att det här kommer att åtgärdas mycket snart. Men det är ändå ett problem att det fram till årsskiftet inte finns någon sekretess för handlingar som inkommer till Barnombudsmannen. Jag tror alltså att detta problem hade kunnat avhjälpas om vi redan nu hade haft barnkonventionen inkorporerad.
Herr talman! Det är naturligtvis en svaghet som Eva Zetterberg pekar på här. Vi vet av erfarenhet när vi inrättar nya myndigheter och inför ny lagstiftning att det alltid inträffar saker som man inte har förutsatt, i en del fall för att man inte har kunnat förutse dem och i andra fall för att man har förbisett dem. Det är naturligtvis saker som kommer att åtgärdas. Jag kan mycket väl tänka mig att det även kommer att uppstå andra situationer som visar att det behövs kompletteringar eller förändringar beträffande Barnombudsmannens möjligheter att verka och att uppfylla sin funktion att tillse att barnkonventionens förpliktelser också tillämpas här i landet. Barnombudsmannen har, som sagt, bara hunnit fungera under en mycket kort period. Jag tycker att det är rimligt att man får se hur det här fungerar.

Herr talman! Barns och ungdomars rättigheter måste uppmärksammas mer av de beslutande myndigheterna än vad de har gjort hittills. I medierna har det avslöjats hur barnprostitutionen ser ut i verkligheten. I media har det också avslöjats hur gatubarn har det i verkligheten. Många av oss har läst dessa skakande reportage, och vi har också sett hur en svensk medborgare har varit inblandad i det här. Vi behöver agera. Ny demokrati har i en motion föreslagit åtgärder. Vi vill genomföra en informationskampanj som vänder sig till resenärer till de aktuella länderna. Alla är säkert överens om att det här vore en bra åtgärd. Men eftersom det är vårt parti som har kommit med förslaget, beklagar jag att det har blivit avslaget. Jag hoppas dock att förslaget kommer att genomföras så snart som möjligt. Vi är alla medvetna om att de sexuellt överförbara sjukdomarna som sexturismen medför är livshotande och åsamkar lidande för de inblandade. Det är ett lidande som ofta slutar med döden. Jag tycker att det vore rimligt om denna kammare skulle kunna enas om att det behövs en kraftig informationskampanj, vilket Ny demokrati har föreslagit. Herr talman! Jag yrkar bifall till vår reservation, yrkande 1, 4 och 6. I det här sammanhanget vill jag också ta upp hur våld och brott riktat mot barn kan se ut i verkligheten i vårt land. Vi har ett aktuellt fall i Malmö. En svensk grabb har under tre års tid, sedan 15-årsåldern, blivit utsatt för terror utan att myndigheterna har agerat kraftfullt. Först efter det att pojken har gått ut i medierna har det blivit fart på dem som skall fatta beslut. Mycket tyder på att man gömmer sig bakom den lagstiftning som säger att man inte kan kommentera det enskilda fallet. Jag tror att vi på sikt måste ändra lagstiftningen så att vi kan göra en uppföljning. Vi kanske måste ha institutioner som följer upp att det verkligen händer någonting. Det är ohållbart att barngäng kan utse vissa barn till offer i en kampanj. Ett gäng kan byta med ett annat gäng, och så fortsätter det som ett kedjebrev mot en enda individ. Så har det gått till. Sociala myndigheter har varit inkopplade. Vår justitieminister har t.o.m. varit inkopplad via sin sekreterare. Ingen har gjort något. Enligt uppgift har det gått ett och ett halvt år. Det är sådana saker som måste komma fram i debatten. Vi måste vara uppmärksamma på att barngäng bildas. Vi måste stävja detta med åtgärder på ett tidigt stadium. Vi kan inte tolerera att beteenden från andra kulturella bakgrunder får en sådan utveckling i vårt land. Herr talman! Jag hoppas att vi får en förändrad lagstiftning så småningom, så att barn inte skall behöva lida i detta land som sägs vara ett av paradisen på jorden.
Herr talman! Från tidigare diskussioner här i dag vet jag att Claus Zaar inte ger så mycket för utredningar utan vill ha snabba beslut. När det gäller barnprostitution och sexturism dristar jag mig ändå till att påpeka att till följd av den motion som bl.a. väcktes av Ny demokrati under den allmänna motionstiden i januari, andra motioner som väcktes och den debatt som pågår, beslutade regeringen redan i mars att tillsätta en utredning för att se över prostitutionen. I direktiven till den utredning som regeringen tillsatte pekar man på dessa frågor kring barnprostitution och sexturism. Man pekar på behovet av informationsåtgärder och internationellt samarbete för att lösa problemen. Det kan tyckas som om ett snabbt beslut kan vara det viktigaste. Men vi vet också att sådana här frågor som till stor del handlar om människors beteenden -- hur frånstötande de än är för oss -- inte är helt lätta att komma åt om man vill nå effektiva resultat. Från utskottets sida tycker vi att det är mycket välkommet att den här utredningen har kommit till stånd. Den får också möjlighet att se över de frågor som motionen från Ny demokrati så förtjänstfullt lyfter fram. Det är väl ganska rimligt att den expertis som har tillsatts får möjlighet att använda sina resurser och lägga fram förslag innan vi fattar beslut om hur vi skall gå vidare.
Herr talman! Ett beslut om den föreslagna informationskampanjen borde man väl kunna fatta utan att man gör en utredning. Om man sedan anser att kampanjen är utan verkan får man avbryta den. Jag har hittills inte sett några kampanjer i det här fallet som har avbrutits. Vi bör tänka på vad det innebär för de enskilda personerna att vänta på att det här skall fortsätta. När vi blir uppmärksamma på en sak kan vi inte alltid agera så att vi väntar på utredningen. Man kan förvisso tillsätta en utredning. Det har gjorts, och det tackar vi för. Dessutom kan man agera innan utredningen är färdig. För varje människa som råkar ut för något är det en tragedi. Det är också en tragedi när människor råkar ut för sjukdomar som kan leda till döden. Vi måste ha klart för oss vad det är fråga om. Det gäller inte bara en vanlig förkylning.
Herr talman! Precis som det har påpekats tidigare i debatten har Rädda barnen ägnat sig åt en mycket förtjänstfull kampanj. Den var en av orsakerna till att denna verksamhet uppmärksammades i den utsträckning som skedde medialt i våras och att diskussionerna har påskyndats. Rikspolisstyrelsen har fått förstärkta resurser för sitt arbete i fråga om svenska turisters uppträdande i de nu aktuella länderna. Insatser görs för närvarande och informations och opinionskampanjer pågår. Men trots detta har Prostitutionsutredningen också fått i uppdrag att titta på dessa saker, inklusive fortsätta med informationskampanjer på området. Även den internationella erfarenheten som finns på området skall användas. Det finns en utredning som i sina direktiv har att titta på hur det fortsatta arbetet skall bedrivas.
Herr talman! Det låter som ljuv musik att saker och ting händer. Men vi måste uppmärksamma vad som sker i medierna och vad som fortfarande är ett problem. Varför är man emot ett så förståndigt förslag och tar det enbart med som en del av en utredning? Jag menar att när det råder livsfara skall man agera snabbt. Jag vet inte hur länge Rädda barnen kommer att se över denna verksamhet. Det måste givetvis vara en prioritering för dem. Då Carl Bildt lät trycka om en bok med felaktig information sades det inte något. Men här skall saker förhalas under lång tid. Det stämmer inte överens.

Herr talman! Vi politiker anklagas ibland för att tala om saker som vi inte är så insatta i. Jag tänker som omväxling tala om något där jag är osedvanligt välinformerad, nämligen om hur det är att vara pappa. Vi är sju folkpartipappor som har väckt motion So247, varav yrkande 5 tas upp i det betänkande vi nu diskuterar. I djupaste mening är det här fråga om jämställdhet. Det har varit en jämställdhetsdebatt tidigare i dag i samband med arbetsmarknadsutskottets ärende. Men jag har valt att tala i samband med detta ärende. Jag saknar generellt vissa delar i jämställdhetsdebatten. Man stannar egentligen bara vid en -- nog så viktig -- del i debatten, nämligen rättvisefrågan. Det är lätt att förstå framför allt kvinnors ilska över de orättvisor som finns. Jag tycker också att det är viktigt att ta fram kvalitetsaspekten i jämställdhetsfrågorna, dvs. att ett samhälle med en jämn fördelning mellan män och kvinnor på alla olika nivåer och i alla olika samhällssektorer blir ett kvalitativt bättre samhälle att bo och leva i. Därför tycker jag att man skall lyfta fram kvalitetsaspekten i jämställdhetsarbetet mer. Jag tror också att även de som känner sig skrämda av den ibland aggressiva tonen i rättviseresonemanget skulle förstå att kvaliteten är något väsentligt. Det här handlar också mycket om barnens rätt till både mamma och pappa. Det finns många undersökningar som visar att inte minst barn som saknar sin pappa kan råka illa ut socialt sett. Det paradoxala är att ensamma mammor har fått lida för detta. Det har på något sätt nästan blivit stigmatiserade i debatten. Var är papporna? Det är deras ansvar att vara en förebild för sina barn oavsett om de lever tillsammans med mamman eller inte. Jag tror att snabbare framsteg i fråga om jämställdhet ligger på oss män. Vi måste delta i debatten, och vi måste vara beredda att jämka på vår makt och våra revir. Frågan om pappaledighet har aktualiserats i dessa dagar då gruppen har lagt fram ett förslag. Förslaget diskuterades på vårt landsmöte. Diskussionen fördes i termer av att reglera och att tvinga. Jag tycker inte alls att det är väsentligt. I grunden är det fråga om en attitydförändring. Men attitydförändringen går så långsamt fram att den behöver puffas på. Min uppfattning om pappaledighet är att det naturligtvis inte skall vara något fundamentalistiskt påfund som skall vara helt tvingande. Det skall finnas en flexibilitet. Jag är mycket väl medveten om att det finns pappor som har svårt att ta ut pappaledighet. De kan t.ex. vara småföretagare. Pappaledighet skall utgöra ett stöd mot de hämningar och det grupptryck som faktiskt finns i dag. Det finns många exempel på mycket cyniska attityder. En läkare rapporterade att hans chef på en klinik hade sagt att en doktor som tar ut pappaledighet på denna klinik är att betrakta som en död doktor. Om den attityden finns spridd på övriga delar av arbetsmarknaden måste den naturligtvis brytas. Då kan ett sådant här förslag vara väsentligt. Det här har ingenting att göra med att skapa en papparoll eller att förändra papparollen till mer velour, gullighet och mysighet. Det handlar om en helt ny dimension i mansrollen -- en personlighetsutveckling. Låt mig kommentera den motion som vi har väckt. Vi tycker att det är självklart att föräldraansvaret skall delas lika. Där är det viktigt att samhället tydligt signalerar att samhället också anser att föräldrar skall dela ansvaret lika. Det kan gälla ganska små och subtila signaler. Samhället utgår från att det är mamman som är så att säga förste förälder. I vissa avseenden är det naturligtvis biologiskt självklart att det är så, dvs. i fråga om att föda och amma sina barn. Men det behöver inte vara så i fråga om ansvaret för hem, barn och familj. Vi påpekar i motionen att det är viktigt att samhället ger rätt signaler. Med en del av dessa signaler befästs synen på mamman som förste förälder. Vi har exemplifierat med att t.ex. barnbidraget automatiskt går till kvinnan vid separation, att barnet automatiskt blir mantalsskrivet hos modern när föräldrarna har gemensam vårdnad, att den biologiske pappan saknar rätt till föräldraledighet efter en separation samt att all korrespondens mellan myndigheter och barnets hem ofta sker på förtryckta blanketter i moderns namn. Vi tycker att det är nödvändigt att se över dessa signalsystem. Utskottet anser att det går att anmäla till myndigheten om man önskar en ändring. Vi tycker att det skall vara fråga om ett aktivt val. Myndigheten kan informera om att det är aktuellt med någon viss sak och fråga hur föräldrarna vill ha det. Mamman skall inte pekas ut som huvudansvarig -- det underlättar för de män som vill smita undan sitt ansvar och ger inte stöd till de män som vill ta mer ansvar i hemmet. Herr talman! Jag yrkar inte bifall till motionen. Jag vet mycket väl att det pågår ett beredningsarbete inför en ny jämställdhetsproposition i regeringskansliet. Jag förutsätter att en del av de tankar som vi har tagit upp i motionen kommer att beaktas i propositionen.

Herr talman! Ibland inträffar det att man sitter på dubbla stolar. Jag har varit medförfattare till den motion som Christer Lindblom talade för. Det gör naturligtvis att jag i allt väsentligt delar Christer Lindbloms synpunkter. Framför allt handlar det om attitydpåverkan inte bara i det stora utan även i det lilla perspektivet. Det är många gånger det svåraste att komma till rätta med. Vidare har vi frågan om utskottets behandling av yrkandet. Yrkandet i motionen innebär att berörda parter skall få möjlighet att enas om hur de vill ha det. Som utskottet mycket riktigt påpekar är det inte särskilt svårt att tillgodose dessa önskemål rent praktiskt redan i dag. Problemet är naturligtvis ur både pappa-, föräldra och barnperspektiv alla de fall där parterna inte kan enas. Då är det svårare, och de problemen löses inte med hjälp av dessa förslag.

Herr talman! Vi skall nu diskutera etiska frågor och kanske framför allt abortfrågan. Det är ganska svåra frågor utan några direkta, enkla svar. Det handlar mycket om tyckande och moral, och det finns inga enkla sanningar. Likväl har debatten under de senaste åren i mångt och mycket kommit att präglas av grupper som anser sig ha de enkla svaren och lösningarna. Det kommer vi att få uppleva även här i dag, tror jag. I debatten kommer partier som annars brukar hävda privatmoralens vikt gå upp och slåss för en politik som låter samhället reglera dessa frågor hårdare. Partier som annars brukar säga sig vara anhängare av en fri abort kommer att hävda att de är det just nu. Vad de är i morgon är det ingen som vet, framför allt inte Folkpartiet. Detta är en debatt där regeringen infört begreppet kristen etik för att tillfredsställa kds. I stora delar av vår omvärld är abort i en eller annan form förbjuden, för dyr eller motarbetad i största allmänhet, så att kvinnor inte själva kan välja huruvida de vill göra abort eller inte. I en Världsbanksrapport som presenterades nyligen påvisas betydelsen av att inkludera säkra, legala aborter i familjeplaneringen och mödrahälsovården. I rapporten visas klara fakta om sambandet mellan illegala aborter och mödradödlighet. Vi socialdemokrater har i två reservationer till det här betänkandet klargjort vår samhälls och människosyn. Jag vill passa på att yrka bifall till dessa reservationer. Utgångspunkten för vår politik är naturligtvis att antalet aborter skall minskas. Abort är den absolut sista utvägen för många. Abort är inte någonting vi önskar. Självfallet är det mycket bättre om familjeplaneringen fungerar, om alla barn är välkomna och om det finns tillräckligt med kärlek åt dem. Nu ser tyvärr inte världen ut så. Alla barn föds inte planerade och önskade. Alla barn får inte den kärlek som vi önskar barn, och som vi faktiskt betraktar som en rättighet. Samhällets nuvarande abortlagstiftning grundar sig på att modern bestämmer om avbrytande av graviditet fram till den 18:e veckan. Med speciellt tillstånd kan abort beviljas fram till den 22:a veckan. Mycket av debatten har kommit att handla om begreppet livsduglighet; om det finns risk för att fostret är livsdugligt vid den tiden. Noterbart är att det är en mycket liten grupp som berörs av det speciella tillståndet för abort fram till den 22:a veckan. Den utgör mindre än 1 % av samtliga aborter. Orsaken till att gränsen är satt vid 22:a veckan är att fostret bedöms vara livsdugligt därefter, dvs. det klarar sig utanför moderns kropp. Diskussionen kring denna gräns har till och från aktualiserats med anledning av de allt bättre vårdmöjligheterna. Detta är något som kommer till uttryck också i denna riksdagsdebatt. Av Utredningen om det ofödda barnet och de sena aborterna, SOU 1989:51, framgår att det inom överskådlig framtid inte finns någon möjlighet för fostret att överleva utanför moderns kropp före den 23-24:e veckan. Orsaken är att utvecklingen av luftrören inte hunnit tillräckligt långt. Det kommer heller inte att vara möjligt inom överskådlig framtid; inte med den vård vi i dag känner till eller kan ana. Att göra något åt bristerna i en sådan fundamental kroppsfunktion skulle kräva ingrepp som i sig skulle vara etiskt tvivelaktiga. Detta skulle alltså innebära stora etiska ingrepp, och gränserna för dessa skulle skjutas fram. Tillsammans med det faktum att det med förbättrade diagnostiska metoder i dag blir allt lättare att fastställa vilken dag en graviditet påbörjats, förefaller det finnas tillräckliga sakskäl för att avfärda diskussionerna om förändring av tidsgränserna. Men detta handlar som sagt var inte bara om sanningar, utan också om tyckande. Flera rörelser, och däribland riksdagspartiet kds, arbetar i dag inte utifrån fakta, utan utifrån åsikter, för att begränsa och skära ned rätten till och gränserna för den fria aborten. Kds kvinnoförbund skriver exempelvis att abortlagen snarast skall omprövas och att barns rätt till liv skall vara utgångspunkten för denna prövning. De anser att livet börjar vid befruktningen och att allt liv är lika mycket värt och lika okränkbart. I en sammanställning av aktuella medicinsk--etiska krav framhåller kds att en ny lag bör införas som ger fostret rätt till liv. Möjlighet till abort skall endast föreligga i undantagsfall. Min fråga till kammarens kds-are är om de står bakom dessa skrivningar. Eftersom kds är ett regeringsparti, börjar man fundera över var övriga regeringspartier står i den här frågan. I det utskottsbetänkande som utskottsmajoriteten står bakom står det tydligt att det inte nu finns någon anledning att se över abortlagstiftningen. Vi vet ju att regeringsförhandlingar är det omöjligas konst; man ger och tar. Kära, borgerliga riksdagsledamöter; nu när kds har fått sitt vårdnadsbidrag undrar jag: Tänker regeringen ta upp abortfrågan till regeringsförhandlingar? Tänker man göra något slags eftergift åt kds i abortfrågan? När man läser skrivningarna om att det inte nu är aktuellt att se över abortlagstiftningen, samtidigt som man ser att det inte finns några medicinska skäl att förändra denna linje, frågar man sig om detta är en fråga det kan tänkas kompromissas om. Vi socialdemokrater markerar i vår reservation tydligt en skillnad. Frågan om livets början anser vi huvudsakligen vara en livsåskådningsfråga, som inte bäst avgörs av politiska församlingar. Det finns, såvitt vi kan se, inga givna sanningar. Man kommer fram till olika slutsatser beroende på vilken livsåskådning man har. Däremot hävdar vi att lagstiftningen och politiken skall skydda livsdugliga foster och barn. I detta finns något som kan liknas vid fakta. Vad handlar då debatten, kds krav, utskottsbetänkandets ''nu'' och motion So412 egentligen om? Ja, inte om när vi är livsdugliga, utan snarare om att göra privatmoral till något slags samhällsmoral. I dag bestämmer kvinnan själv över sin kropp så länge barnet inte är livsdugligt. Abort är inget enkelt val. Jag tror att flertalet par och kvinnor väljer abort efter långa funderingar, oerhörda kval och av välgrundade skäl. Att vara medveten om att man väljer mellan att föda och att inte föda och att vara medveten om de konsekvenser som följer av beslutet är inte någonting enkelt. Det är inte ett val vi vill tvinga någon till, men det är ett val som ibland måste göras. Ibland finns det synnerligen goda skäl att faktiskt välja abort. Några exempel är graviditet vid väldigt unga år, sjukdomar, sociala problem, ofrivilliga aborter av olika anledningar. Det är saker som vi alla anser vara ganska goda skäl för att fundera över abort. För att använda kds egen terminologi -- dessa frågor avgörs bäst av familjen själv, av den minsta enheten i samhället. Att säga att föräldrar med lätthet gör abort, tycker jag är att nästan visa förakt för det svåra val som ändå har gjorts. Nu vill kds göra sin egen moral -- som innebär inskränkning av rätten till abort även innan fostret är livsdugligt -- till allas moral. Om man delar den uppfattning som kommit till uttryck i kds kvinnoförbunds motioner, och i kds sammanställning av aktuella medicinsk--etiska åsikter, är det anmärkningsvärt att kds i riksdagen inte röstar för de motioner som kräver det. Man nöjer sig med att avvakta och se och avge ett särskilt yttrande. Hade det funnits något mod bakom politiken hade man reserverat sig och röstat för de åsikter som finns i programskrivningarna. Man kan fundera varför utskottsmajoriteten slutligen hävdar att det behöver göras en ny kartläggning av skälen till att kvinnor väljer abort. Vi kan konstatera att Folkhälsoinstitutet redan har gjort sådana undersökningar. Man kan fundera vad syftet är bakom förslaget att göra en kartläggning. Vill man hitta nya argument för att försöka begränsa rätten till abort? Vill man hitta vissa skäl för att göra abort som man tycker är mindre lämpliga? Är det något slags prövningsförfarande längre fram i tiden som man försöker motivera utifrån detta? När det gäller orsaker tror jag att vi redan i dag vet en hel del. Det handlar mycket om den sociala situationen i landet, möjlighet att besöka ungdomsmottagningar och förebyggande arbete. Man kan tyvärr inte säga att regeringens politik gentemot landets kommuner har varit direkt framgångsrik. Detta förefaller mera vara ett halmstrå för abortmotståndarna för att hitta nya argument när de gamla, sakliga argumenten har tagit slut. Jag tycker att reservationerna till utskottsbetänkandet visar att vi socialdemokrater vill bevara och slå vakt om den fria aborträtten. Vi är litet oroade och konfunderade, och vi önskar få klara besked från den borgerliga utskottsmajoriteten. Vad vissa partier i koalitionen står för vet vi, men vi är intresserade av vad exempelvis Folkpartiet och Centern anser om den fria aborten och vad ''nu'' i texten i utskottsbetänkandet faktiskt innebär. Det är nog många som undrar det.

Herr talman! När riksdagen i dag behandlar ämnet etiska frågor, som vi alla är överens om är mycket angeläget -- därför att verkligheten, tekniken, förändras oerhört snabbt på det medicinska området -- kan jag inte låta bli att undra varför regeringen inte har tagit fram det underlag som finns på olika håll, bl.a. i Medicinska forskningsrådet. Varför tar man inte fram och diskuterar det, och ser till att vi får ta ställning i en rad viktiga frågor? Jag vill också ta upp frågan om det som står i betänkandet om kristen etik och humanistisk grundsyn, som Martin Nilsson var inne på. Jag har mycket svårt att förstå att begreppet kristen etik tas upp i ett betänkande i riksdagen. Jag är själv kristen, och jag skäms inte för att gå ut med det -- jag vet att vi är många som är kristna i riksdagen. Men jag kan inte tänka mig något mera främmande än att använda sin trosuppfattning i samband med lagstiftning. Vi vet att människor i vårt land tillhör olika trossamfund, och vi kräver respekt för det. Vi kritiserar hårt andra länder, exempelvis muslimska länder, som använder religionen i lagstiftningssammanhang. Jag anser att lagstiftningen självfallet måste vara neutral till olika religioner. Jag tycker att det i det här sammanhanget har skett en sammanblandning mellan religion å ena sidan och etik å andra sidan. Jag står därför bakom den s-reservation där de här frågorna tas upp. Jag anser att det är självklart att utskottet inte skall gå in och tala om reglerna vad gäller frågan om livets början. Det måste betraktas som en klart privat fråga. Den andra tunga delen i betänkandet gäller aborter. Jag vill gärna börja med att säga att jag är glad över att vi i utskottet är överens om att det inte finns någon anledning att förändra abortlagstiftningen. Vi skall alltså stå fast vid rätten till fri abort. Vi är samtidigt överens om att det är angeläget att minska antalet aborter, att se abort som en nödlösning. Men det är ingen som kräver en förändring av abortlagstiftningen. Vi är också överens om att det är viktigt med förebyggande insatser, men vi skiljer oss åt i fråga om hur mycket man skall satsa på det. Man kan säga att det inte finns någon anledning att hetsa upp sig eller att bli orolig, när vi nu är överens om att inte förändra lagstiftningen. Jag tror ändå att det är viktigt att vi är väldigt uppmärksamma på de här frågorna, eftersom det finns en rörelse som heter Ja till livet, som växer runt om i världen. I USA har det tagit sig mycket tragiska uttryck, när läkare som har utfört abort har blivit mördade. Till sådana ytterligheter har det lyckligtvis inte gått i vårt land, men rörelsen är på frammarsch i Sverige. Den skrämmer mig, därför att man använder mycket känslomässiga argument och därför att man använder barn för att slå mot kvinnor som anser sig ha rätt och behov av att själva bestämma om de skall göra abort eller inte. Den här rörelsen har också sina anhängare här i riksdagen som driver dessa krav. Det visar sig i de motioner som Martin Nilsson pratade om. Motionerna har inte gått igenom, men de har satt sina spår i texten. Elisabeth Persson från vårt parti kommer senare att ta upp detta mera i detalj. Jag skulle också vilja beröra några andra frågor om aborter. Det gäller frågan om aborter runt om i världen. Kajsa Sundström har gjort en utmärkt rapport för Världsbanken, och hon har där lyft fram just det faktum att det i dag dör omkring 200 000 kvinnor varje år till följd av illegal abort. I länder där man har legal abort har dödligheten bland kvinnor minskat mycket drastiskt och är nu oerhört låg. Hon tar Rumänien som exempel. Där sköt dödstalen mycket tydligt i höjden när abort gjordes olaglig därför att man ville öka födelsetalen, för att lika drastiskt sjunka när hindret för abort upphävdes 1989. En rad olika frågor lyfts fram i rapporten, som bl.a. visar att Sverige genom att integrera abortfrågan i familjeplaneringen, ser den som en del i familjeplaneringen, inte som en enskild företeelse. Jag vill också bara kort beröra frågan om en kartläggning. Vilket syfte har den? Varför skall det göras en kartläggning? Anser vi att det finns ''fel'' skäl för att begära abort? Vem skall avgöra vad som är ''fel'' skäl? Det står i betänkandet att det inte finns anledning att ''nu'' se över abortlagstiftningen. Jag ställer då frågan: När skall lagstiftningen ändras? Jag kan inte låta bli, efter att ha läst både motionerna och det särskilda yttrandet av Chatrine Pålsson från kds, att undra om den stora oron för aborter har att göra med det som Margó Ingvardsson, ordförande i RFSU, har sagt i en skrift om aborter: ''En anledning till att abortfrågan är så kontroversiell är att den gör kvinnans sexualitet synlig. En kvinna som väljer abort har uppenbart haft sex för sin njutnings skull och inte i syfte att avla barn.'' Kan det här ha något samband med att kds är så kritiskt mot aborter? Uppenbarligen har man inte haft för avsikt att avla barn när man sedan begär abort. Kds talar om att det är viktigt att förebygga aborter, att se till att antalet minskar ännu mer. Det vill vi alla. Jag och mitt parti har därför lagt fram konkreta förslag om att staten skall stå för gratis preventivmedel till kvinnor under 21 år. Varför stöder inte kds sådana krav? Det finns i vårt land uppenbara exempel på att sådan försöksverksamhet har varit framgångsrik, och aborttalen har gått ned just genom sådana åtgärder. Varför vill inte kds gå med på det, om man menar allvar? Jag skulle vilja rikta frågan till Folkpartiet, som är osynligt i debatten och inte ens finns med på talarlistan: Varför har Folkpartiet accepterat de här skrivningarna? Hur ligger det till med den s.k. samvetsklausulen, som regeringen har beställt och som Folkpartiet också var angeläget om att få fram? Denna samvetsklausul skall, om den genomförs, göra det möjligt för dem som utbildar sig till läkare och barnmorskor att slippa ta del av de avsnitt som handlar om aborter och preventivmedel osv. Kommer Folkpartiet att vilja genomföra en sådan samvetsklausul? Herr talman! Jag yrkar avslutningsvis bifall till min meningsyttring. Vi i Vänsterpartiet kräver där resurser för att genomföra abortförebyggande insatser med gratis preventivmedel till kvinnor under 21 års ålder. Vi tror också att det är viktigt med en särskild enhet på Socialstyrelsen eller Folkhälsoinstitutet, som har till uppgift att bevaka denna fråga, samla material och kontinuerligt följa den. Jag yrkar bifall till detta, och jag vill instämma i de socialdemokratiska reservationer som finns på området.

Herr talman! Än en gång behandlar socialutskottet en rad frågor som rör livets början. Jag är övertygad om att inte någon anser att det handlar om enkla frågeställningar, i varje fall inte i utskottet. Det är tvärtom med stort allvar och efter noggrant övervägande som vi kommer fram till våra beslut. Att det är så svåra frågor beror på att det ofta är olika intressen som ställs mot varandra, intressen som var för sig väger tungt. Det handlar om att vi vill tillåta det som är gott i fråga om forskning, och verksamhet som kan rädda liv eller minska mänskligt lidande, samtidigt som vi vill kunna förhindra att det uppstår oetiska konsekvenser. Jag tänker då närmast på fosterdiagnostiken, där gränsdragningen inte är given. När det gäller abortfrågan handlar det om att väga fostrets intresse gentemot den vuxna kvinnans. Trots att vi i utskottet självfallet har olika referensramar har vi kommit fram till ett i stort sett enigt betänkande, vilket jag är mycket glad för. Ja, det är t.o.m. mer enigt än vad reservationerna möjligen kan ge intryck av, vilket jag skall återkomma till. Samsynen som gäller hanteringen av dessa svåra frågor och ambitionen att bevaka de etiska intressena ser jag som en garanti för att vi i vårt land inte kommer att tappa kontrollen över en snabb utveckling inom det medicinsk-tekniska området. Det finns ett antal motioner där man kräver lagstiftning med hänsyn till bl.a. den medicinsketiska utvecklingen. Mycket i dessa motioner överenstämmer med vad som tagits upp i tidigare motioner under ganska många år. När vi behandlat dessa motioner har vi under alla år varit överens om att vi inte kan besluta om den ena eller den andra lagstiftningen utan att vi får ett samlat underlag för en övergripande diskussion beträffande olika etiska frågeställningar som rör livets början. Ett sådant underlag har vi begärt av regeringen, inte bara av den nuvarande regeringen utan också flera gånger av den förra. I utskottsmajoriteten har vi inte ändrat oss. Vi anser det fortfarande högst motiverat att vi får en samlad redogörelse för nu kända fakta och slutsatser som kan dras genom de utredningar som har förevarit och skrifter som har getts ut, bl.a. av Statens medicinsk-etiska råd. Ordagrant har vi uttryckt det som att: ''Utskottet förutsätter att regeringen noga följer utvecklingen på detta område och återkommer till riksdagen vid lämpligt tillfälle.'' Det som vi närmast förväntar oss, och som också bäst överensstämmer med det som vi tidigare har varit överens om, är en skrivelse som kan bli ett underlag för en bred diskussion och som kan leda fram till den lagstiftning som man då anser är nödvändig. Någon beställning om en lagstiftningsproposition har utskottet inte gjort. Vad reservanterna egentligen vill på denna punkt framstår som något dunkelt. Jag lyssnade mycket noga på vad Martin Nilsson sade, men jag blev inte så mycket klokare. Man efterlyser denna gång en proposition, observera detta, och säger: ''Risken finns nu att den medicinsk-tekniska utvecklingen går vidare och att de etiska övervägandena i samband med forskning och tillämpning blir eftersatta inom berörda områden.'' Vad är berörda områden om det inte är livets början? Man anser att vi inte skall lagreglera frågor om livets början. Vad vill man? Det socialdemokraterna i själva verket gör i reservation nr 1 är enligt min mening att argumentera mot en del motioner som finns och inte, som brukligt är, mot utskottsmajoriteten. Jag skulle t.o.m. vilja gå så långt som att påstå att man här balanserar på det möjligas gräns. Det handlar snarast om en motivreservation. Det gör att det blir mycket vilseledande. Man ger intryck av att oenigheten i utskottet är större än vad som är fallet. Ett par motioner tar upp frågan om äggdonationer, som är i lag förbjudet i Sverige. Här har numera kommit fram sådana uppgifter att utskottet anser att den kan vara motiverat med en särskild utredning i frågan. Flera motioner handlar om abortlagstiftningen. En del vill att man skall skärpa lagstiftningen och sänka gränserna. Andra kräver att man skall ge uttryck för att nuvarande lagstiftning skall gälla. Samtliga motioner avstryks av ett enigt utskott. Vi har inte funnit skäl att nu ändra gällande lagstiftning. Något som vi också är helt överens om i utskottet, och som vi alltid har varit, är att antalet aborter skall nedbringas. En abort är alltid en nödlösning. Det helt avgörande i sammanhanget är det förebyggande arbetet, vilket också sägs i en lång rad yrkanden. Det finns tydliga bevis på att de förebyggande insatserna har stor betydelse. Vi kan se det genom att antalet aborter har minskat de senaste åren. Det har varit särskilt tydligt bland de yngsta kvinnorna, dvs. de som varit föremål för de flesta insatserna. Det finns alltså ett mycket stort intresse av att det arbetet kan fortsätta och intensifieras på flera fronter. En bra sex och samlevnadsundervisning i skolan får inte försummas. Jag vill här betona ordet bra. Ungdomsmottagningarna har visat sig fylla en mycket viktig funktion i det förebyggande arbetet. Vi har från utskottets sida särskilt pekat på hur viktigt det är att man inte minskar den verksamheten. Det skulle för ungdomarnas del vara mycket olyckligt. I landstingen har det runt om i vårt land utvecklats skiftande verksamheter, en del mer framgångsrika än andra. Folkhälsoinstitutet har på sitt program fler insatser som syftar till att förebygga aborter m.m. Vi har från utskottets sida sagt att det är mycket angeläget att fortsätta arbetet på att stärka och förbättra den förebyggande verksamheten. Vi menar att det bör vara en uppgift för Folkhälsoinstitutet att i samråd med Socialstyrelsen analysera förändringarna i aborttalen i olika delar av landet och studera hur dessa förändringar har samband med olika typer av insatser. Reservation nr 2 handlar om att några ord har strukits i majoritetsskrivningen, en förändring som jag inte tillmäter någon egentlig betydelse i sak. Jag gissar att man velat läsa in saker i skrivningen som inte finns där. Det är mot detta obefintliga som man reserverar sig. När det slutligen är fråga om meningsyttringen från Vänsterpartiet ansluter den, som Eva Zetterberg själv har sagt, i stor del till de reservationer som jag har nämnt. Man har därutöver två ytterligare yrkanden. Det första är att staten skall svara för gratis p-pillerutdelning åt alla under 21 år. Enligt utskottet är det en uppgift som inte ligger på statens bord utan bör ankomma på landstingen att ombesörja. Det andra kravet är att det skall inrättas en särskild enhet under antingen Socialstyrelsen eller Folkhälsoinstitutet för att nationellt handha det förebyggande arbetet. Det är i och för sig riktigt att det måste finnas ett organ som ansvarar för det övergripande arbetet, men nu har vi ju inrättat Folkhälsoinstitutet. Det är ett institut som mer renodlat skall driva det förebyggande folkhälsoarbetet, där abortförebyggande arbete ingår. Jag kan därför inte se någon anledning att nu ytterligare spalta upp arbetsfördelningen på det nationella planet. Herr talman!

Herr talman! Vad det gäller reservation 1 tror jag alla är överens om att det finns en viss sakskillnad mellan att försöka lagreglera när livet börjar och att försöka lagreglera olika saker som handlar om livets början, däribland t.ex. fosterdiagnostik. Vi vill ha en proposition som möjligen innehåller lagförslag, som innehåller regler och andra olika styrmedel som finns för att få en samlad översyn av detta. Det har vi varit överens om, precis som Rosa Problemet är att den regeringen som gick till val, och kom till makten, på argument om en etisk politik och ställningstaganden inom just de här frågorna, har varit oförmögen att fatta sådana beslut. Det skildrar kanske bäst den motsättning som finns inom regeringen. Det är sakfrågan även när det gäller reservation 2. Jag noterar att Rosa Östh, när hon nu talar, inte säger att det inte ''nu'' finns någon anledning att se över lagstiftningen. När detta var uppe i utskottet väckte vi frågan och ansåg att detta ''nu'' faktiskt antyder att man så småningom är beredd att göra en förändring och en översyn. När vi visar att det sakligt sett inte finns några orsaker att inom överskådlig framtid se över dessa tidsgränser avvisar majoriten detta. När man avvisar vårt yrkande är det inte helt ologiskt -- det tror jag att Rosa Östh håller med om -- att hävda att det måste finnas en orsak till att vilja skriva ''nu'' i det här sammanhanget. Särskilt som jag noterar att utskottsmajoritetens företrädare inte alls besvarar de frågor jag ställde om vad ''nuet'' innebär. Innebär det att man är beredd att förhandla? Innebär det att regeringen och regeringspartierna funderar eller diskuterar att förändra de tidsgränser som finns i dag? Sedan kan jag hålla med Rosa Östh om det faktum att vi är överens, och har varit överens, på många punkter. Det är jättebra. Det gäller kanske framför allt det förebyggande arbetet. Men dessa frågor är skönhetsfläckar. Vi vet inte riktigt vad de innebär. Vi känner faktiskt oro när vi ser hur förhandlingarna i regeringen äger rum och när vi ser att kds, som har en uttalat annan syn, är med i dessa förhandlingar. Det vore värdefullt om Rosa Östh kunde förklara utskottsmajoritens synpunkt i den frågan.
Herr talman! När det gäller den första frågan som Martin Nilsson tog upp, där han fortfarande hävdar att det skulle vara någon skillnad mellan vad vi i majoriteten vill lagstifta om och vad reservanterna anser. Som jag tidigare har sagt, och som framgår av betänkandet, har vi inte begärt någon lagstiftning alls. Det är tvärtom så att vi i enighet har avstyrkt alla motioner som har begärt en lagstiftning. Därför är det inte heller relevant för reservanterna att diskutera den frågan eller att tala om hur en eventuell lagstiftning skall se ut. Sedan kommer vi till det lilla förhatliga ordet ''nu''. Visst har vi stor betydelse i Sveriges riksdag, Martin Nilsson. Men det är möjligen så att Martin Nilsson tillmäter oss en större betydelse och en större makt än vad vi faktiskt har. Alldeles oavsett om vi brukar ordet ''nu'' eller om vi utesluter det, kan vi bara besluta under den tid som vi sitter här, dvs. under nuvarande riksmöte. Hur vi än uttrycker oss -- det gäller vilket område och vilken fråga som helst -- kan kommande riksmöten upplösa våra beslut och komma med något helt annat. Det är egentligen en diskussion om påvens skägg när vi diskuterar om vi skall ha med ''nu'' eller inte. Jag kan ge ett direkt svar på den fråga som Martin Nilsson ställde om huruvida vi planerar en förändring av abortlagstiftningen. Jag vågar säga att det inte kommer något förslag från den här regeringen om en förändring på den här punkten.
Herr talman! Jag vill tacka Rosa Östh för det svaret. Det är bra. Det är bara synd att man inte kunde vara så tydlig när vi diskuterade detta i utskottet. Även om det är ett litet ord, och även om kommande riksdagar kan fatta vilka beslut de vill, används ordet ''nu'' i detta sammanhang som ett förtydligande om att det inte är aktuellt just nu, men att man längre fram mycket väl kan tänka sig att inta en annan inställning. Det är bra om detta inte är den politik man tänker föra. När vi ser de eftergifter som har förekommit på ett antal områden och när vi ser att utskottsmajoriteten har skrivit in t.ex. epitetet kristen etik finns det orsak att vara orolig. Den oron har inte bara Socialdemokraterna gett uttryck för, utan även Vänsterpartiet i sin meningsyttring. Detta var klargörande besked. Jag hoppas att vi kan lita på att de beskeden gäller för den borgerliga majoriteten.
Herr talman! När det gäller diskussionen om etik och religion, om kristen etik osv., håller jag med om att det kan diskuteras vilket som är det absolut korrekta språkbruket i det här sammanhanget. Däremot anser jag inte att den diskussionen har någon avgörande betydelse i det här sammanhanget. Vi är ändå överens om själva kärnan i de olika begrepp som vi använder oss av, nämligen alla människors lika värde. Även reservanterna har sagt att det förenar oss i en samsyn. Alla människors lika värde är avgörande för hur alla dessa frågor skall hanteras. Det gäller gen-etiken, fosterdiagnostiken, abortfrågorna osv. Det måste vara en bra grund att utgå från när man framöver vill hålla fast vid den stora enighet som vi faktiskt har haft i utskottet under en lång tid i dessa frågor. Jag anser att det här betänkandet bekräftar att den enigheten fortfarande råder.
Herr talman! I mitt anförande betonade jag att jag var glad över att utskottet var enigt på punkten om att det inte finns anledning att ändra abortlagstiftningen. Det finns inga förslag om detta. Det är mycket bra. Jag är också glad för att Rosa Östh sade att det inte finns några funderingar hos regeringen på att ändra lagen. Men jag undrar om Rosa Östh inte kan förstå den oro som många av oss känner. Martin Nilsson och jag har gett uttryck för den, men det är inte så att vi två är ensamma. Det finns många tusentals kvinnor runt om i vårt land som befinner sig i den här situationen och andra kvinnor som har upplevt en abort som känner starkt för den frågan. De är oerhört oroade över detta. Även Rosa Östh måste väl ha reagerat på rapporterna från USA där läkare har mördats på grund av att de har utfört aborter. Det gäller även rapporter från Polen där man har en förändrad lagstiftning som har gjort abort olaglig att genomföra på eget bevåg. I Tyskland finns det också stora förändringar jämfört med det gamla Östtyskland där rätten till abort var fri. Det finns en rad områden där jag inte förstår att man kan låta bli att bli orolig när man ser att det finns en stark rörelse mot aborter i vårt land. Den är mycket militant och har t.o.m. haft möte i riksdagshuset för att driva på sin sak. Då finns det väl anledning att vara noga och mäta varje ord och värdera vad de står för. Om Rosa Östh, Martin Nilsson och jag är överens om dessa frågor förstår jag inte varför inte Rosa Östh förstår betydelsen av att man uttrycker sig mycket exakt. Östh. Jag fick inget besked från majoriteten i frågan om samvetsklausulen. Inte heller fick jag något svar när det gällde kristen etik och kristen grundsyn, den sista fråga som Rosa Östh tog upp. Skall religion ingå som en del i lagstiftningen? Vad gäller människors lika värde återfinns samma värdering i flera religioner. Den omfattas inte bara av kristendomen. Jag tycker att det för oerhört långt och totalt fel, om man låter en viss religion avspeglas i lagstiftningen och i diskussionen om den. Jag tycker att det strider mot religionsfriheten i vårt land. Det hade räckt mycket väl -- om man nu inte har för avsikt att lyfta fram enbart kristendomen -- att hävda en humanistisk grundsyn, om majoriteten ville hålla fram respekten för människoliv och för människors lika värde. Men det gjorde man inte, Rosa Östh, utan valde att betona just den kristna etiken.
Herr talman! Jag kan, Eva Zetterberg, mycket väl förstå att många känner sig oroade över de motsättningar som framkommer i samhället och som kan te sig hotfulla för många grupper. Men jag menar inte att det finns skäl att läsa in något fog för denna oro i utskottets skrivning. Det är viktigt att hålla isär vissa yttringar som förekommer i samhället i stort och vad vi i utskottet hävdat. Det som gäller här och som vi skall diskutera nu är det som redovisas i betänkandet från socialutskottet. Jag vågar faktiskt säga att det är ett tydligare avståndstagande från en direkt ändring av lagstiftningen än vad vi har haft vid många tidigare tillfällen, när socialdemokraterna var i majoritet. Jag föreslår därför att övriga debattörer i fortsättningen håller sig till det som framhålls i utskottsmajoritetens skrivning i betänkandet. Jag var i mitt svar till Martin Nilsson inne på den kristna etiken, och jag ser inte någon anledning att upprepa det. Jag har redan sagt att man kan diskutera vilka formuleringar som skall användas i vårt samhälle. Experterna på språkområdet är inte överens om vilka formuleringar som är de riktigaste. Men jag upprepar än en gång att det viktigaste är att vi har en gemensam syn på alla människors lika värde. Samvetsklausulen har inte tagits upp i betänkandet. Någon behandling av den frågan i form av proposition är inte aviserad, och den är inte invävd i något annat sammanhang, varför jag inte har någon anledning att ytterligare gå in på den.
Herr talman! Rosa Östh säger att man kan diskutera formuleringar i betänkandet. Ja visst, men de finns ju på pränt. Det som nu anförs är att det skall grundas på kristen etik. Diskussionen har närmat sig ett beslut, och det är dettas utformning som vi måste se på. Där finns faktiska formuleringar, och det är ordet nu som inger oro. Jag vill upprepa att det inte är därför att det i sig är roligt med polemik som någon av oss väcker dessa frågor utan därför att det finns en spridd oro i vårt land för att de krafter som vill förändra abortlagstiftningen -- de finns också här i Sveriges riksdag -- skall få igenom sina krav. Det är inte märkligt att vi tolkar in sådana i betänkandets formuleringar. Om Rosa Östh har svårt att förstå den oro som jag känner på detta området, kan jag rekommendera henne att vid senare tillfälle tala med Margó Ingvardsson, som finns här i salen och som säkerligen har fått många samtal till RFSU från kvinnor som är oroade och vill höra vad som är på gång på detta område. Den informationen kan kanske ges efter det att denna debatt är slut.
Herr talman! Eva Zetterberg var nog inte riktigt uppmärksam under min förra replik. Vad jag sade var att jag kunde förstå att det fanns oro bland vissa kvinnor på grund av de rörelser som har förekommit. Men jag vill ytterligare en gång säga att denna oro absolut inte avspeglas i majoritetsskrivningen i utskottets betänkande, och jag hävdar fortfarande att den är av avgörande betydelse. När det gäller den kristna människosynen konstateras ju i den reservation som Eva Zetterberg har anslutit sig till att det mellan kristen människosyn och humanistisk människosyn förekommer en principiellt viktig samsyn på existensen av det lika människovärdet. Det är också alltid i detta som diskussionen utmynnar, och det är det som hela betänkandet utgår från. Det har också varit utgångspunkten i vårt tidigare arbete. Vi har i stor enighet kommit fram till hur vi skall hantera dessa frågor. Jag hoppas att vi skall kunna behålla denna samsyn. Jag tror inte att det är bra för kvinnors oro eller för utvecklingen i samhället att vi försöker skapa motsättningar där sådana inte finns. I utskottet och i riksdagen i övrigt finns inte sådana motsättningar som Eva Zetterberg och Martin Nilsson här vill göra gällande skulle finnas. Jag vill därför rekommendera övriga debattörer att fortsätta att verka i enighet för dessa frågor. I annat fall är det risk för att vi tappar kontrollen över utvecklingen. Vi har hittills varit överens om vilken väg vi skall gå, nämligen att minska antalet aborter men att det skall ske genom förebyggande arbete.

Herr talman! Jag vill först yrka bifall till utskottets hemställan. Jag är glad för att utskottsmajoritetens behandling i detta betänkande är så positiv. Det här är mycket viktiga frågor, och de är mycket svåra. Jag hoppas att debatten skall präglas av ödmjukhet och saklighet. Jag vill till att börja med ta upp den kristna etiken. Jag känner att socialdemokraterna mycket gärna vill klippa sönder denna på olika områden. Det försökte nu även Eva Zetterberg göra med mycket stor emfas. Det har jag ännu mindre förståelse för. Jag vill rekommendera en artikel i tidningen Dagen den 23 oktober, enligt vilken Mona Sahlin, partikamrat med Martin Nilsson och partisekreterare i hans parti, uppenbarligen inte delar deras grundsyn på kristen etik. Under de senaste åren har vi märkt en tydlig minskning av antalet aborter. Jag hoppas att detta är mycket positivt för oss alla. Det är viktigt att komma ihåg att abort alltid är en nödlösning. Det innebär att samhället måste göra sitt yttersta för att genom praktiskt stöd försöka undvika aborter. Samhället bör också på olika sätt intensifiera och utveckla arbetet med att förebygga aborter. Liksom utskottet anser jag det nödvändigt att i det arbetet analysera de insatser som gjorts och granska sambanden mellan förändringar i aborttalen och de förebyggande insatserna. Jag anser att en kartläggning av varför kvinnor väljer abort är nödvändig. Det vore också angeläget med en utvärdering av de erfarenheter som kan göras av uppföljning och stöd som ges till kvinnor och män efter en abort. Detta är en viktig aspekt, som ofta har glömts bort. Vi har ett ansvar för hela denna situation. I en sådan utvärdering skulle också kunna analyseras hur samhället kan hjälpa till för att förebygga nya abortsituationer men också ge ett viktigt och angeläget stöd till framför allt kvinnan. Kvinnan och fostret är två individer, och båda har ett skyddsvärde. En mycket viktig problemställning i detta sammanhang är det faktum att gränsen för möjlig överlevnad stadigt har sjunkit. I dag kan enstaka barn som föds efter tjugotredje graviditetsveckan överleva. I USA har man t.o.m. två veckor. Socialstyrelsen kan i dag bevilja abort t.o.m. tjugoandra graviditetsveckan, om synnerliga skäl föreligger. Med nuvarande regler finns det därmed ökad risk att aborter utförs när fostret har en chans att överleva. Även om denna aspekt inte får skymma den etiska huvudfrågan, måste den lyftas fram och diskuteras vidare. Vidare diskussioner är också nödvändiga när det gäller den nuvarande abortlagstiftningen. 1974 års abortlagstiftning bygger faktiskt på andra förutsättningar än de som ligger till grund för slutsatserna i utredningen Den gravida kvinnan och fostret -- två individer. Detta kräver klargöranden. I utredningen sägs att frågan inte kan anses färdigbehandlad. Många frågor kvarstår. Det är dock inte bara abortfrågan som måste bli föremål för en samlad, vidare diskussion. Även frågeställningar inom det medicinsk-biologiska forskningsområdet och verksamheter vid livets början måste föras fram. Liksom utskottet konstaterar jag att utvecklingen inom detta område är snabb. Det skapar nya förutsättningar för den medicinska verksamheten och svåra etiska problem. I Läkartidningen nr 23 för 1993 skriver Svenska läkaresällskapets delegation för medicinsk etik: Dags att sätta gränser för fosterdiagnostik. Man talar om den problemställning som finns och som läkare ute i vården i dag brottas med. Vi politiker behöver lyfta fram och diskutera, ge och ta synpunkter. Just därför anser jag att vi, med ledning av de delfrågor inom detta område som riksdag och regering har fattat beslut om under senare år, måste ta ett helhetsgrepp för att få ett bättre underlag för framtida ställningstaganden. Fasta etiska normer är nödvändiga för att möta nya tekniska landvinningar och metoder. Varje tillämpning måste relateras till de etiska konsekvenserna. Behovet av en samlad lagstiftning kring medicinsk verksamhet och forskning vid livets början är mycket stort och får inte negligeras. Jag vill avsluta med att säga att det nog inte finns någon som har enkla lösningar på dessa stora problem. Ingen har gett sig ut för att ha det. Men när det gäller etik och moral är det viktigt att vi gör skillnad på dessa två begrepp. Jag vill rekommendera att vi analyserar det vi säger när det gäller etik och moral. Kom ihåg att livet börjar när det börjar. Det är inget kds har kommit på. Det börjar vid befruktningen. Att värna livet är en uppgift vi har, alltifrån dess början till slut. Jag yrkar bifall till utskottets hemställan. Jag vill också påminna om det särskilda yttrande jag står bakom.
Herr talman! Chatrine Pålsson och jag, kds och Socialdemokraterna, står ganska långt ifrån varandra i dessa frågor. Det är bara att konstatera. Jag tänker inte göra någon ansats att försöka övertyga Chatrine Pålsson om det riktiga i rätten till fri abort. Jag ställde en fråga i mitt anförande, men jag tycker inte att jag fick svar på den. Det är möjligt att det jag nu säger är att grovt förenkla och generalisera bilden. Men det som kommer till uttryck i exempelvis kds kvinnoförbunds material, i Kristdemokratiska samhällspartiets uppfattning om samhällets uppställning av medicinsk-etiska krav och den åsikt som Chatrine Pålsson gav uttryck för, innebär att mänskligt liv finns från det befruktningen äger rum, att människan har ett okränkbart värde osv. Jag förstår inte hur man med den inställningen så oreserverat kan ställa upp bakom utskottets skrivning. Det innebär ju att man accepterar nuvarande abortregler. Det måste vara ett oerhört stort dilemma. Det måste också vara ett dilemma att gå emot de krav som ens parti står för i dessa frågor. Just nu går ni som katten kring het gröt. Ni vågar inte säga rakt ut att ni står för de synpunkter som finns i ert program. Vi socialdemokrater har preciserat att det enligt vår synpunkt handlar om att skydda de barn som är livsdugliga, som har uppnått den tidpunkt då man är livsduglig. Här försöker Chatrine Pålsson att föra in resonemang om att det i USA, i vissa enstaka fall, har fötts barn i tjugonde eller tjugoförsta graviditetsveckan och att felmarginalen för tidsbestämmande av när graviditeten påbörjades är en--två veckor. Det är inte den bild som den statliga utredningen, Den gravida kvinnan och fostret -- två individer, har kommit fram till. Där redovisar man andra slutsatser. Det är möjligt att man i USA har annan forskning och annan teknik. Men det är inte den verklighet vi i Sverige i dag lever i. Det är inte någon allmängiltig verklighet. Det är i så fall extrema undantag. Jag skulle gärna vilja ha svar av Chatrine Pålsson. Jag tycker att detta är anmärkningsvärt.
Herr talman! Martin Nilsson ställde frågan om vi står för vårt partiprogram. På den frågan svarar jag ja. Jag tycker att det är utmärkt att Martin Nilsson sätter sig in i kds program. Jag rekommenderar honom varmt att fortsätta med det. I utskottsbetänkandet lyfter man fram vikten av rätten till liv i vårt samhälle. Man talar också om hur viktigt det är att vi tar ett helhetsgrepp på dessa frågor. När det gäller demokratins allra djupaste dimension, nämligen människovärdet och människolivet, hoppas jag att även Socialdemokraterna vill stå för denna syn på människovärdet. Flera tunga remissinstanser har vid behandlingen av Fri och rättighetskommitténs betänkande berört frågan om rätten till liv. Jag har utvecklat det något i mitt särskilda yttrande. Det är Advokatsamfundet, Länsrätten i Stockholm, Svea hovrätt m.fl. Regeringen kommer naturligtvis att få anledning att överväga dessa frågor i ljuset av de remissynpunkter som framförts. Man måste ta ett helhetsgrepp, och regeringen måste formulera detta i sin skrivning. Det är nödvändigt för den medicinska verksamheten vid livets början. Jag tror egentligen inte att vi har en annorlunda inställning. I de gamla utskottsbetänkanden jag har läst, från tiden innan vi kristdemokrater fanns här i kammaren, har liknande synpunkter framförts. Jag hoppas att vi kan fortsätta med det.
Herr talman! Poängen i det vi säger är att frågan om livets början inte är någon enkel fråga. Här har man olika synpunkter, utifrån olika utgångspunkter. Chatrine Pålsson hävdar exempelvis i sitt inlägg att livets början är vid befruktningstillfället. Tuve Skånberg, som skall upp i debatten senare, har överlämnat ett par frågor till mig som jag tacksamt tagit emot. De innebär att han hävdar att fostret vid sex veckors ålder uppvisar EKG, hjärtat slår osv. Somliga kommer säkert att hävda att det är vid den tidpunkten livet börjar. Det är enklare och en tydligare indikation när det gäller att fastslå livsduglighet. Det är poängen med lagstiftningen. Jag tycker inte att jag fick något svar på min fråga. Hur kan man rösta för utskottets hemställan, om man har den grundinställning som Chatrine Pålsson har? Det står i det program från kds som heter Sammanställning av aktuella medicinsk-etiska krav, att möjlighet till abort endast skall föreligga i undantagsfall. Anser Chatrine Pålsson att det betänkande vi har antagit i utskottet, som Chatrine Pålsson har röstat för, innebär att abort tillåts endast i undantagsfall? Om inte, varför röstar hon inte för en sådan linje? Vad innebär undantagsfallen? Jag tycker fortfarande att talet klingar tomt i svaren på dessa frågor. Jag tror att många skulle vilja ha reda på det. Vi har fått veta vad utskottsmajoriteten anser. Jag antar att Folkpartiet, Centern och Moderaterna står bakom skrivningarna, där det sägs att regeringen inte avser återkomma med nya förslag om abortlagstiftning. Det tycker jag låter bra. Men uppenbarligen är det mot kds politik. Vad innbär kds politik? Konkretisering, tack!
Herr talman! Allt liv har samma värde. Martin Nilsson vill gärna prata om den funktionella synen på livet, och jag delar inte riktigt den synen. För oss kristdemokrater gäller det att komma en bit på vägen mot vårt mål. Målet är att höja människovärdet i alla delar. Då handlar det inte i första hand om att göra något akut, utan om att föra frågan framåt. Ibland vill vi ta tio steg på vägen mot målet. Vi kan kanske bara ta fyra steg, men vi går i alla fall åt rätt håll. Jag hoppas att Martin Nilsson har hört talas om Genèvedeklarationen. Den skrevs 1948. Alla läkare, åtminstone i Europa, jobbar efter den. Där står det inskrivet att läkare förbinder sig att skydda livet alltifrån befruktningsögonblicket till dödsögonblicket. Det är ingen kristdemokratisk läkargrupp som har formulerat detta. Det har gjorts i ett mycket större forum. Jag rekommenderar Martin Nilsson att ta del av de synpunkter som finns från läkarhåll.

Herr talman! Alla barn borde ha rätt att födas välkomna och önskade och att få växa upp i en kärleksfull miljö. Att bli gravid och med glädje och förtröstan kunna se fram emot födseln och sedan få föda ett efterlängtat barn är den största lycka -- tror jag -- en kvinna kan uppleva. Att bli gravid men inte vilja sätta barn till världen eller inte kunna ta vara på barnet är på motsatt vis något alldeles förskräckligt. Oönskade graviditeter har plågat kvinnor i alla tider. Jag och många med mig anser att det är ett civiliserat samhälles skyldighet att bespara kvinnor det lidande som oönskade graviditeter innebär. I Sverige -- men dess värre inte i alla andra länder -- har kvinnor rätt till det man i dagligt tal kallar fri abort. Det innebär att abort får utföras, med vissa reservationer, när en kvinna begär det. Reservationerna gäller främst att kvinnan inte skall utsättas för fara. Om det finns anledning att anta att fostret är livsdugligt får abort inte utföras. Detta står uttryckligen skrivet i abortlagen, och den borde verkligen läsas av dem som antyder att foster som är livsdugliga aborteras. Att göra så strider mot den svenska abortlagstiftningen, och vi får utgå från att det absolut inte förekommer. Vi har, herr talman, en bra abortlagstiftning. I dag görs 92,7 % av alla aborter före tolfte graviditetsveckans utgång. Bara 7 % av aborterna sker senare, dvs. mellan trettonde och artonde graviditetsveckan. Omkring 200 aborter per år görs efter artonde graviditetsveckan, och då krävs det att Socialstyrelsen har givit kvinnan tillstånd och att det föreligger synnerliga skäl. Jag upprepar att tillstånd inte kan ges om det finns anledning att anta att fostret är livsdugligt. Detta står skrivet i lagens 3 §, sista meningen. Nu ifrågasätts abortlagen. Jag skall ta upp några punkter där jag vill ha klargörande och förtydligande av det ifrågasättande av lagen som har förts fram i motioner. Eftersom motionerna är återgivna i betänkandet hoppas jag att det går bra. Ulla Tillander m.fl. från Centerpartiet kräver exempelvis skärpt tidsgräns för abort. Motionärerna motiverar detta med att antalet aborter är för högt och att den takt som antalet aborter sjunker med är för långsam. Herr talman! För det första finns det inga fasta tidsgränser i vår abortlagstiftning. Det kan man konstatera genom att läsa innantill. För det andra sker 97 % av alla aborter mycket tidigt. För det tredje sjunker aborttalen med i genomsnitt 4--5 % varje år. För det femte visar all erfarenhet att ju svårare det är att få abort desto senare görs aborterna. För att sänka aborttalen, vilket motionärerna säger sig vara ute efter, krävs det alltså andra åtgärder än sänkta tidsgränser. Det står faktiskt inte någonting om dessa tidsgränser i lagen. Jag vill ta upp frågan om sena aborter, eftersom dessa är ett viktigt argument i abortmotståndarnas formuleringar. Man vet att många av de kvinnor som gör abort mellan tolfte och artonde veckan av någon anledning har erkänt sent för sig själva och omvärlden att de är gravida. De har helt enkelt förnekat graviditeten. Ibland kan en sådan förnekelse hänga samman med skräck eller oro för att bli gravid. Det kan också handla om en förnekelse av kvinnligheten eller av kroppens funktioner. En annan grupp av de 7 % kvinnor som gör sena aborter består av kvinnor som missbrukar droger eller alkohol. De misshushållar av den anledningen med sig själva eller struntar helt enkelt i de signaler som tyder på graviditet, exempelvis utebliven menstruation. Är det dessa kvinnors aborter som abortmotståndarna vill förhindra? Är det dessa kvinnor som ni till varje pris skall tvinga att bli mödrar mot sin vilja? Jag skulle väldigt gärna vilja ha svar på den frågan. Ulla Tillander är inte här i dag, men det kanske finns någon annan företrädare för motionärerna eller för Centerpartiet som kan svara på det. Herr talman! Särskilt i kds vill man gärna låta påskina att förutsättningarna för vår abortlagstiftning har ändrats. Det påstås exempelvis i Rose-Marie Frebrans och Stefan Attefalls motion att den grundideologi som lagen bygger på -- synen på fostret som en del av kvinnans kropp -- har ändrats. Också Chatrine Pålsson var inne på den frågan i sitt anförande. I Ulla Tillanders flerpartimotion står det skrivet att man i dag har gått ifrån uppfattningen att fostret är en del av kvinnans kropp och att man i stället utgår från att modern och barnet är två individer. Herr talman! Det här är lösa påståenden som förs fram som sanningar. Jag vill verkligen ha klarlagt vem motionärerna åsyftar när de använder ordet ''man''. Vem eller vilka är det som har gått från en uppfattning till en annan? Motionärerna skriver att grundförutsättningarna har ändrats. Vem har ändrat dessa grundförutsättningar för abortlagens uttryck och formuleringar? När ändrades de? I vilket avseende har de ändrats? Det är viktiga frågor. Jag och många med mig vill ha klart besked på dessa punkter. Det som förs fram är inte sanningar utan påståenden som inte står för någonting annat än motionärernas personliga uppfattningar. Ulla Tillander sätter i sin motion också likhetstecken mellan orden ''foster'' och ''barn''. Det kan man inte göra, herr talman. Vi har två olika ord i svenska språket för dessa två begrepp. Det är viktigt, särskilt när det gäller aborter. Den svenska lagstiftningen är entydig på denna punkt. Vi aborterar inte barn. Att slarva med språket på detta till synes oskyldiga sätt luktar Livets ord lång väg. Men det är inte så oskyldigt som det i förstone kan tyckas. Det har refererats till ett betänkande, SOU 89:51, som har den mycket olycksaliga titeln Kvinnan och fostret två individer. Att från denna rubrik dra de slutsatser som motionärerna och debattörerna här nu gör är, menar jag, orimligt. Det finns inget fog för den argumentationen i SOU 89:51. En graviditet är en process som sker i kvinnans kropp. Den kan inte ske utanför kvinnans kropp. Det tror jag inte någon kan argumentera emot. Aborter handlar om ingrepp, och abortlagstiftningen handlar om vem som skall ha rätt att begära att det ingreppet utförs. Utredningen diskuterar vissa problem och lämnar en del frågor obesvarade. Man kommer i rapporten faktiskt till slutsatsen att abortlagen fungerar väl och att det inte finns någon anledning att ändra den. Det är inte så att någon ideologi eller grunduppfattning har ändrats. Motionärerna vill ändra, men ''man'' har inte ändrat sig. Jag skall ta upp ett sådant här försåtligt påstående till. Det står i betänkandet, återgivet från en motion: ''Abort får aldrig ses som en teknisk fråga om t.ex. olika preventivmedelsmetoder.'' Bortsett från den något konstiga formuleringen, undrar jag: Finns det någon i det här landet som ser abort som en teknisk fråga om t.ex. olika preventivmedelsmetoder? Vem eller vilka är det i så fall? Så några ord om Chatrine Pålssons inlägg här tidigare och vad hon säger i det särskilda yttrandet. I yttrandet har Chatrine Pålsson lagt sig till med ett slagord som emanerar, kan jag berätta, från vänsterns kvinnor på 70-talet när vi slogs för de fria aborterna: Abort är alltid en nödlösning. Med det ville vi säga att abort inte, som dåtidens motståndare påstod, är något lättvindigt. Det är inte så att kvinnor begär att få abort hur som helst, utan det är en nödlösning. Det är litet smart att lägga sig till med det uttrycket, och jag måste erkänna att jag hajade till när jag läste det. Men sedan står det så här: '' - samhället skall göra sitt yttersta för att genom praktiskt stöd försöka undvika abort. Detta gäller även efter det att graviditet konstaterats.'' Jag vill, precis som tidigare Martin Nilsson och andra, gärna få ett klargörande av vad kds egentligen menar. Var står ni i abortfrågan? Står ni bakom betänkandet? Står ni bakom det särskilda yttrandet? Eller stöder ni fortfarande de tidigare refererade skrivningarna? Menar ni vad som står i det särskilda yttrandet, kan man bara tolka det på det sättet att samhället skall göra sitt yttersta att övertala kvinnor, som har blivit gravida men som inte vill ha barn, att ändå föda oönskade barn. Eller menar ni det som står i betänkandet, som ni står bakom, nämligen att vi har en bra abortlag och att det inte finns någon anledning att ändra den? Det här ''nuet'' har diskuterats så mycket, så jag tänker inte ta upp det mer än att jag vill påpeka att jag inte kan tänka mig att socialutskottet skiljer sig från andra utskott, som är synnerligen noggranna med även sådana ord som ''nu'' och ''kunde''. Åtminstone i det utskott där jag mestadels tillbringar min tid, kulturutskottet, tidigare också lagutskottet, är vi mycket noga när vi pillar in ett ''nu'' eller tar bort ett ''nu''. Att påstå att det inte betyder någonting, tycker jag är ganska allvarligt. Jag vill tro Rosa Östh på hennes ord, när hon säger att hon själv inte står bakom detta ''nu'', men jag tycker att det här är litet allvarligt. Jag går inte på talet om att läsa in för mycket. ''Nuet'' är viktigt. Huvudpunkten är, har vi fått höra här, att vi har en bra abortlag och att det inte finns någon anledning att ändra den. Men det finns en annan anledning till att det är väldigt viktigt med reservation 2, och det är att utskottet skriver att man vill ha en kartläggning för att närmare ta reda på orsaken till att kvinnor väljer abort. Nu är det faktiskt så, herr talman, att enligt abortlagen behöver kvinnan inte ange skäl för att begära abort. Det är liksom en av poängerna med den fria aborten. Man kan alltså inte kräva att kvinnor i framtiden skall ange skäl och sedan göra statistik på skälen. Man kan inte heller gå in i befintliga journaler och titta där, för där skall det egentligen inte stå någonting. Det här är viktigt att påpeka för kammarens ledamöter. Om man vill behålla den nuvarande abortlagen och inte pilla på den, måste man stödja reservation 2, en reservation som Vänsterpartiet också står bakom naturligtvis. Hur man skall kunna tänka sig en kartläggning utan att ändra abortlagen i det här avseendet, förstår jag inte. Det vore intressant att få reda på. Om man däremot verkligen vill veta vad som gör att kvinnor tvingas välja abort, går det att ta del av en mängd rapporter. Exempelvis har en gynekolog som heter Kristina Holmgren gjort djupintervjuer med patienter som hon har haft och med deras tillstånd -- utan namn naturligtvis -- publicerat resultatet. Av dessa intervjuer framgår att den helt dominerande orsaken till att kvinnor väljer abort är att de inte tror på relationen med den presumtive fadern. Kvinnorna inser att de skulle komma att stå helt ensamma med ett barn. De har inte velat bli gravida, och de vill inte vara ensamstående mödrar. De vill att deras eventuella framtida barn skall födas efterlängtade och ha två föräldrar. Relationen till de män som har gjort dem gravida är alltså främsta skälet för att de vill ha abort. Det är inte bostadsbrist eller andra sociala skäl som en kurator eventuellt kan avhjälpa, även om det också ibland är svårt, som ligger till grund för abort. Man kan ju dess värre inte lagstifta om att folk skall älska varandra. Det hjälper inte ens att någon välvillig kurator försöker övertala en gravid abortsökande kvinna och säger: Nu får du försöka sy ihop det med den blivande pappan. Det går inte att göra på det viset. Det fungerar inte. Det ger inte efterlängtade och önskade barn. Det skapar inte förutsättningar för en god uppväxtmiljö. Herr talman! Är man verkligen intresserad av att få ner aborttalen och inte bara av att skuldbelägga, smutskasta eller moralisera kring aborterna, så handlar det om att undvika oönskade graviditeter, och det verkar som om vi egentligen är överens om detta. Det slår också utskottet fast. Det här gör man på olika sätt. Man kan göra det genom utökad preventivmedelsrådgivning. Gratis p-piller har vi föreslagit från Vänsterpartiet -- det sänker omedelbart aborttalen, det vet vi. Ungdomsmottagningarna är mycket viktiga. De måste vara lättillgängliga. De måste ha öppettider som passar ungdomarna. Ett sätt att få ner aborttalen, dvs. att förhindra oönskade ungdomsgraviditeter, vore faktiskt att se till att det fanns söndagsöppna ungdomsmottagningar, dit de unga flickorna kunde söka sig, om de är oroliga för att ha blivit gravida, och få ett dagen-efter-piller som fungerar som ett p-piller men som man tar dagen efter. Det här är ett förslag som vi kanske tillsammans kan driva vidare och försöka få igenom. Det får omedelbart effekt på aborttalen, tror jag. Sex och samlevnadsundervisningen måste stärkas i den nya läroplanen. Med regeringens liggande förslag kommer sex och samlevnadsundervisningen att tas bort. Alla som oroar sig för aborttalen -- från Rosa Östh till Vänsterpartiet -- borde alltså slåss för att barn och ungdomskunskapen skall finnas kvar som särskilt ämne på schemat. Det är nämligen där som sex och samlevnadsundervisningen ligger, inte någon annanstans. Tar man bort barn och ungdomskunskapen, tar man också bort sex och samlevnadsundervisningen. Det finns fler metoder. Skolhälsovården, särskilt den insats som skolsköterskorna gör, är viktig i de här avseendena och utgör ofta en stor trygghet och kunskapskälla för många flickor. Utbyggd skolhälsovård minskar med stor sannolikhet antalet oönskade graviditeter. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservationerna och meningsyttringen, och jag vill bara avsluta med att beröra repliker som har förekommit i debatten här. Fostrets intresse talade Rosa Östh om. Är det inte fråga om världens efterrationalisering? Är det någon här som kan ställa upp och säga att man hade något som helst intresse som foster? Jag tror faktiskt inte det. Jag tror att det är att skjuta över målet när man talar om att fostret behöver advokat utan att närmare gå in på detaljer. Det var fler repliker, men eftersom jag har hållit på ganska länge, herr talman, så slutar jag här.

Herr talman! Elisabeth Persson berörde många frågor. Det mesta handlade inte så mycket om utskottets betänkande utan fastmer om motionerna. När det gäller det lilla ordet ''nu'' tänker jag inte uppta taletiden med att ytterligare diskutera det. Jag tycker att vi diskuterat det tillräckligt. Vi står fast vid det tydliga uttalande som utskottet har gjort i denna fråga. Jag har förstått att det är en källa till förargelse när vi säger att man närmare bör ta reda på vad orsaken är till att kvinnor gör abort. Naturligtvis har inte någon, Elisabeth Persson, tänkt sig att kränka rätten till sekretess i det här fallet. Men många kvinnor berättar spontant: ''Jag måste göra abort därför att .

Herr talman! Det gör jag verkligen, Rosa Östh. Jag såg också att Ulla Tillander inte var här. Jag vänder mig alltså till Chatrine Pålsson. Uttrycken som ''man har'' och ''det har ändrats'' förekommer samtliga i kds-motioner och förekom också i Chatrine Pålssons argumentation tidigare i kammaren i dag. Jag hoppas att Chatrine Pålsson kan klargöra vad hon menar. ''Nuet'' tycker jag inte heller att Rosa Östh och jag skall diskutera mer. Men beträffande kartläggningen kan vi kanske vara överens. Vi vet faktiskt tillräckligt för att göra insatser när det gäller abortförebyggande åtgärder. Jag är kritisk till formuleringen i utskottets betänkande av samma anledning som jag är kritisk till ''nuet''. Det står att man närmare vill ta reda på orsakerna till att kvinnor väljer abort. Hur har man tänkt sig att göra detta? Man skriver väl inte så löst. Är det en sammanställning av redan befintligt material, är det inte så mycket att orda om det. Vill utskottet möjligen göra nya intervjuer? Man svävar i okunnighet. Därför ställer jag mig frågande och är skeptisk.
Herr talman! När det gäller den sista fråga Elisabeth Persson tog upp kan jag bara hänvisa till vad som står i utskottets betänkande. På s. 16 under avsnittet om Folkhälsoinstitutet berättar man vad som där står på programmet, bl.a. forskning om orsakerna till aborttals upp och nedgångar, t.ex. Jag upprepar: Det finns inte någon dold elak avsikt i att man skall undersöka orsakerna eller göra en utvärdering av de samlade insatserna i förhållande till de, förhoppningsvis, uppnådda minskningarna av aborttalen.

Herr talman! Elisabeth Persson frågade mig vem ''man'' är i de olika citaten. Jag väljer att läsa innantill från en statlig utredning, SOU 1989:51. Där står att den gravida kvinnan och fostret är två individer: ''Enligt utredningens uppfattning måste man utgå från att modern och det blivande barnet är två skilda individer som båda är skyddsvärda.'' Vidare står det litet längre fram: ''När det gäller den oföddes intresse bör först framhållas att ett foster i princip har rätt till utveckling och rätt att födas. Därav följer att en abort inte kan motiveras utifrån fostrets intresse. Ett abortbeslut innebär som regel att kvinnans intresse att inte föda barnet tillåts väga tyngre än fostrets intresse att utvecklas och födas.'' ''Nödfallsåtgärd'' var ett uttryck som förekom i förberedandet av 1974 års abortlag. Jag vet att Vänsterpartiet förespråkade en sådan åtgärd många gånger. På frågan om vi står bakom betänkandet och det särskilda yttrandet svarar jag ja. Vidare måste jag säga att jag blir något skrämd över att det tycks vara negativt för många att lyfta fram människovärdet. Jag ser det som positivt, och jag ser det också som min uppgift att göra det. Vi krisdemokrater vill inte kriminalisera aborten -- det tycker jag är viktigt att säga -- men vi vill bringa ner antalet aborter. Beträffande den nya läroplanen -- den frågan tangerar ju frågan om sex och samlevnad -- är det rektorerna på respektive skola som är ansvariga för att sex och samlevnadsundervisning också fortsättningsvis finns. Det står tydligt och klart. Med det är min taletid slut.
Herr talman! Chatrine Pålsson antydde att det bara är kds som slåss för människovärdet. Kvinnovärdet och människovärdet hos en kvinna som har råkat ut för en oönskad graviditet vill vi slå vakt om. Vi anser att vi med den nuvarande abortlagen gör det. Den är ett bra uttryck för att vi har respekt för den oönskat gravida kvinnans förmåga att avgöra vad som är bäst för henne och för ett eventuellt kommande barn. Vi visar respekt -- och också abortlagen -- för hennes möjlighet att avgöra om hon kan bli förälder eller ej. Det är viktigt att slå fast detta. Chatrine Pålsson påstod någonting om skolan och rektors ansvar, men detta gäller faktiskt bara gymnasiet. Det gäller inte grundskolan. Sex och samlevnadsundervisning måste finnas med på schemat. Det finns ingenting annat som garanterar sådan undervisning. Den nuvarande abortlagen, som tillkom 1974, gav uttryck för en viss syn på kvinnor och foster. Jag har hakat upp mig på att man i förtäckta ordalag påstår att denna grundideologi har ändrats. Ofta används då ordet ''man'' i detta sammanhang. Jag har inte fått någon rimlig förklaring. Jag vill påstå att denna grundsyn inte alls har ändrats på det sätt som framför allt kds och Chatrine Pålsson säger. Hon säger att ''man'' anser. Säg i stället ''jag'' anser. Då skulle jag respektera denna åsikt. Eller varför inte säga att det gäller merparten av medlemmarna i kds? Jag begriper inte varför man påstår att det skulle ha skett någon allmän förändring av grundideologin och av den liberala synen på aborter, som är ett fundament för 1974 års abortlag. Vad är det som har ändrats? Och vad får dessa ändringar i så fall för konsekvenser? Chatrine Pålsson, det är här som ni svävar på målet och det är detta som folk vill ha reda på.
Herr talman! I viss mån lyssnar ju inte Elisabeth Persson på vad jag säger. Det är därför kanske dumt av mig att upprepa det. Jag har ju nyss läst upp ett citat ur en statlig utredning, vilket jag instämmer i. Jag har inte heller sagt att det bara är vi som värnar om detta. Vi har inget monopol. Men jag sade att det förefaller som att det är negativt att vi värnar om och lyfter fram människovärdet. Jag vill också värna om kvinnan. Det är just därför som jag i mitt särskilda yttrande har sagt att det är viktigt att ge kvinnan stöd efter en abort. Det är ju oerhört viktigt att värna också om kvinnan. Eva Zetterberg tog upp frågan om gratis p-piller. Det är säkert en bra metod, men efter att ha tagit del av utvärderingarna av dessa försök har jag funnit att metoden måste kombineras med en bred information. Jag vill också varna för att glömma de sexuellt överförbara sjukdomarna. Man skall inte tro att allt är frid och fröjd bara för att man tillhandahåller gratis p-piller. Det är alltså viktigt med en fullödig information. Här tror jag att samhället kan göra mycket mer.
Herr talman! Betänkandet från SOU 1989:51 utmynnade i en enda sak, Chatrine Paulsson: Abortlagstiftningen är bra. Det finns inte någon anledning att ändra den. Och i den slutsatsen finns inte några tveksamheter, utan detta är konklusionen från SOU-betänkandet. Den nuvarande abortlagen är bra. Den skall inte ändras.

Herr talman! Som motionär och medmotionär beträffande motionerna So412, 417 och 486 vill jag kommentera socialutskottets överväganden i betänkandet SoU2 om vissa etiska frågor. Ulla Tillander har kontaktat mig och bett mig att företräda henne när det gäller motion So412, under vilken hon står som första namn. Så gott som undantagslöst har varje talare börjat med att intyga att abortproblematiken är svår och att man skall nalkas den med största ödmjukhet. Det vore mig fullkomligt främmande att inte sälla mig till det sällskapet. Också jag tycker att det är en svår fråga. Jag vet tillfällen då jag skulle tillråda abort som det enda tänkbara. Mycket är glädjande i utskottets överväganden. Det märks både i och utanför riksdagen att vinden har vänt i abortfrågan. Det nämndes tidigare att Margó Ingvardsson är närvarande hör i kammaren. T.o.m. hon som gammal vpk:are erkände motvilligt i Svenska Dagbladet den 3 februari 1993: ''Någonting har hänt i den svenska abortdebatten.'' I dag kan abortfrågan diskuteras öppet, mjukt och konstruktivt. I socialutskottets betänkande märks nu en ökande medvetenhet om det stora etiska dilemma som över 30 000 aborter årligen innebär. Glädjande är också att samma etiska medvetenhet växer hos allmänheten och att aborttalet nu har gått ned i tre år i rad, en minskning med nästan 10 % jämfört med 1991, om trenden håller i sig året ut. Minskningen är störst hos de yngre kvinnorna, vilket är positivt. Denna tioprocentiga minskning är särskilt glädjande, eftersom den sker utan någon särskild påvisbar ökad satsning på abortförebyggande åtgärder. Tyvärr har ungdomsmottagningarna tyvärr ofta i stället fått minska sin verksamhet, vilket jag beklagar. De vikande abortsiffrorna kan därför tas till intäkt för en begynnande attitydförändring hos allmänheten mot att välja abort som lösning på sociala problem. Inte heller kan man peka på att den svåra allmänna ekonomiska konjunkturen som har rått sedan 1991 skulle underlätta för kvinnor vid oönskade graviditeter -- ju svårare ekonomiskt läge, desto svårare att bli oönskat gravid -- snarare tvärtom. Det är alltså i en lågkonjunktur med ökande arbetslöshet, växande oro och ökande socialbidragskostnader som en tioprocentig minskning har skett. Det är anmärkningsvärt och glädjande. Att aborterade foster äldre än tolv veckor nu begravs och inte kastas bort är ytterligare ett tecken på den förändrade attityden till det ofödda barnet. Den krampaktiga attityd som motionen So504 av Elisabeth Persson, Vänsterpartiet, andas blir alltmer sällsynt. I motionen sägs uttryckligen att Vänsterpartiet motarbetar varje förslag till förändring av nuvarande abortlag och att sådana förslag inte ens får diskuteras, de är ''odiskutabla''. Men abortsituationen måste självfallet kunna diskuteras. Inte på 20 år har abortproblematiken diskuterats så mycket i massmedierna som i år. december 1992 i denna kammare regeringsförklaringens ord ''Alla människor har samma värde. Den grundläggande mänskliga rättigheten är rätten till liv'' och dessa ords förhållande till den svenska abortlagstiftningen på följande nyorienterande sätt: ''Regeringsförklaringen skall vara uttryck för vissa grundläggande värderingar som denna regering avser att försöka upprätthålla, bl.a. allas rätt till liv. Det mycket stora antalet aborter leder till bekymmer och till en diskussion om den existerande lagstiftningen. Den diskussionen förs kontinuerligt i denna kammare och i andra sammanhang. Men den har inte lett till några konkreta slutsatser.'' Också i det betänkande som vi i dag debatterar kan man finna detta kontinuerliga diskuterande och omprövande i beskedet att utskottsmajoriteten inte i nuläget är beredd att ändra eller se över abortlagstiftningen, men man lämnar dörren öppen för framtiden. Att detta är en riktig tolkning av betänkandet tror jag mig kunna utläsa av att socialdemokraterna och vänstern har reserverat sig just mot ordet ''nu'' i betänkandet. I mina motioner har jag yrkat på en bättre lagreglering av fosterdiagnostik och biologisk forskning i livets början. Också här har jag fått ett i huvudsak tillfredsställande svar: ''Utskottet konstaterar att utvecklingen inom den medicinska och biologiska forskningen är snabb och att detta skapar nya förutsättningar för den medicinska verksamheten men också nya och svåra etiska problem. När det gäller fosterdiagnostiken, som tas upp i flera motioner, bereds fortfarande i Statens medicinsk-etiska råd numera överlämnat ett omfattande material och synpunkter på betänkandet till departementet. Utskottet anser det nödvändigt med en sammanhållen och etiskt förankrad politik i dessa frågor. Utgångspunkten måste därvid vara den syn på människan och på människolivets helgd som har sin förankring bl.a. i den kristna etiken och den västerländska humanismen. Alla människor har samma värde och den grundläggande mänskliga rättigheten är rätten till liv. Gränser måste, enligt utskottet, kunna sättas för att förhindra en utveckling inom forskningens tillämpning och den medicinska verksamheten som kan leda till negativa etiska konsekvenser. Utskottet förutsätter att regeringen noga följer utvecklingen på detta område och återkommer till riksdagen vid lämpligt tillfälle.'' Som motionär hade jag varit helt nöjd med svaret, om utskottet i stället för ''vid lämpligt tillfälle'' hade skrivit ''snarast'', men jag vet att tiden arbetar för de värderingar som min motion ger uttryck för och att ordspråket talar sant: ''Allt kommer till den som kan vänta.'' I övrigt delar jag helt utskottets människosyn och syn på människolivets helgd. Jag noterar att utskottet positivt benämner fostret som Annat som gläder mig som motionär är uttalandet: ''Folkhälsoinstitutet bör enligt utskottet i samråd med socialstyrelsens epidemiologiska centrum analysera förändringarna i aborttalen i olika delar av landet. Sambandet mellan förändringarna i aborttal och de förebyggande insatserna bör också närmare studeras. En kartläggning bör ske för att närmare ta reda på orsaken till varför kvinnor väljer abort.'' Det gläder mig att utskottet därmed gått de båda kds-motionerna So417 och 512 till mötes. Denna kartläggning kommer att ge utmärkta redskap för att skräddarsy åtgärdsprogram för att förebygga aborter just med sådana åtgärder som kvinnorna själva säger sig behöva. Den senaste liknande undersökningen gjordes för över tio år sedan. Av det skälet behöver den uppdateras. Det kan inte råda någon osäkerhet om att ökade förebyggande åtgärder verkligen är framgångsrika och nödvändiga, om nu aborttalen sjunker med 10 % blott och bart genom opinionsförändringar, utan att t.ex. ungdomsmottagningar fått ytterligare medel. Vad skulle då inte ökade satsningar kunna innebära? I Dagen av den 31 mars 1993 säger K-G Nygren, ordförande i Svenska gynekologföreningen, att det genom förebyggande verksamhet skulle kunna gå att få ned aborttalet med 15 000 årligen! Han påpekar att det lönar sig att satsa på förebyggande åtgärder. I samma artikel nämns att Åke Göteborg, beräknat samhällets kostnader för aborter 1993--1997 till en miljard kronor. ''Det finns även ekonomiska skäl till att få ner abortantalet'', menar han.

Därav följer att i väntan på att Socialdepartementets beredning av utredningen skall bli klar gäller ännu socialutskottets betänkande 1987/88:SoU2. I betänkandet angavs nödvändigheten av att frågan om 18 veckorsgränsen för abort utan särskilt tillstånd prövas och att en sänkning övervägs. Sedan utredningen presenterades 1989 har dock den medicinska forskningen om för tidigt födda barn gått snabbare än vad man då kunde förutse. I dag är det i USA möjligt att rädda enstaka barn så tidigt som i moderns 21:a graviditetsvecka. I USA:s ambassads Documentation Center och i databasen Dialog Database Host System fanns ett flertal dokumenterade fall på för tidigt födda barn som i moderns 21:a och 22:a graviditetsvecka överlevt utan skador. Kenya King föddes den 16 juni 1985 på Kalifornien. Detta var bara några exempel från listan. Listan finns i sin helhet publicerad i Dagen den 13 april 1993. Eftersom uppgifterna har varit okända i Sverige så sent som 1989 skrev jag till de sjukhus i USA där de yngsta barnen hade fötts. Jag bad dem sända intyg på hur tidigt Kenya King och Zascha Villamar verkligen hade fötts samt den medicinska dokumentationen. Jag fick omgående brev och intyg från neonatologispecialisterna dr Barry D. Chandler på Plantation General Hospital och från dr Ian P. Jeffries på Miami Neonatal som visade att barnen var födda i 21:a respektive 22:a graviditetsveckan enligt vårt sätt att räkna i Sverige, dvs. 19 respektive 20 veckor efter konceptionen. De hänvisade till den medicinska tidskriften Journal of Medical World News från den Dessa nya medicinska forskningsrön ger naturligtvis ännu större eftertryck åt socialutskottets oro 1987 över de sena aborterna. De bör påverka Socialdepartementets överväganden att snarast fastställa den senaste acceptabla gränsen för aborter till 18:e veckan. Jag överlämnar till tredje vice talmannen de båda breven i original samt utdraget ur den medicinska tidskriften för att den som vill skall kunna förvissa sig om att mina uppgifter är korrekta. Det går naturligtvis att få kopior. I huvudsak är jag alltså mycket nöjd med socialutskottets utlåtanden över mina motioner. Men utifrån de något märkliga reservationerna som Zetterberg för Vänsterpartiet har avgivit vill jag ställa fyra frågor till reservanterna. Socialdemokraterna att ingen utvärdering bör göras om varför kvinnor ser sig tvungna att göra abort, dvs. en kartläggning just med avsikt att forma ett välriktat och skräddarsytt åtgärdsprogram utifrån kvinnornas egna uttalade behov? Vad är det reservanterna fruktar skall komma fram genom en kartläggning? 60, ges uttryck för åsikten att ''fostret främst bör betraktas som en del av moderns kropp''. Dagen den 19 januari 1993: ''Jag ser inte mamma och foster som två individer. Det är en tillbakagång till ett gammalt synsätt. Fostret är en del av kvinnans kropp tills barnet kan sägas vara livsdugligt, dvs. när det känner smärta.'' På s. 11 i utredningen SOU 1989:51, Den gravida kvinnan och fostret -- två individer, skriver man däremot: ''Enligt utredningens uppfattning måste man utgå från att modern och det blivande barnet är två skilda individer som båda är skyddsvärda.'' Är det reservanternas mening att fostret är en del av kvinnans kropp, jämförbart med organ som lever och njurar, eller är det en skyddsvärd, mänsklig individ? Socialdemokraterna och Vänsterpartiet har lagtstiftat om regler för livets slut, nämligen att livet upphör när EKG inte kan uppmätas. Ofödda barn uppvisar EKG och deras hjärtan slår vid sex veckors ålder, dvs. i moderns åttonde graviditetsvecka. Då är de även känsliga för ljud och smärta, och det kan påvisas att de har minne. Med hänsyn till religiösa skäl vill reservanterna inte uttala sig om när det mänskliga livet börjar eller när ett foster lever. Förnekar Socialdemokraterna och Vänsterpartiet att fostren har mänskligt liv, att de exempelvis lever vid sex veckors ålder, då de ju uppvisar EKG och hjärtslag? Om det är av dessa märkliga religiösa skäl som ni undanber er att svara, kan ni då besvara hur ni har kunnat ta ställning till när livet slutar? 22:a havandeskapsveckan, då fostret har full rättssäkerhet. Anser Socialdemokraterna och Vänsterpartiet att fostret bör ha del av någon som helst rättssäkerhet före denna tidpunkt? Det handlar t.ex. om rätten att ärva sin far, om denne skulle avlida före fostrets 22:a havandeskapsvecka. Det handlar dessutom om skydd enligt arbetsskyddslagen mot gifter i den gravida kvinnans arbetsmiljö eller om rätt till skadestånd för skador som har uppkommit före 22:a graviditetsveckan genom medicinering av t.ex. Om det ofödda barnet skall ha dessa rättigheter före den 22:a veckan och alltså skall vara en juridisk person och ett rättssubjekt, hur kan då Socialdemokraterna och Vänsterpartiet påstå att barnets mänskliga liv inte har börjat?

Herr talman! Detta var mycket. Jag tror inte att jag, även om jag utnyttjar min repliktid, till hundra procent kommer att ha en realistisk chans att svara på frågorna. Men, Tuve Skånberg, det är skillnad på abortlagen och på olika abortsituationer. Det jag vill slåss för är ett bevarande av abortlagen. Det är viktigt att Tuve Skånberg försöker att få in denna distinktion i sitt huvud, därför att detta faktiskt är allvarligt. De tidsgränser som Tuve Skånberg refererade till som han har läst om i olika tidningsartiklar -- upp och ner, 22:a, 23:e eller 24:e graviditetsveckan -- har inte heller någonting med den svenska abortlagstiftningen att göra. Jag har boken med mig. Det står uttryckligen i 3 §: Efter utgången av 18:e havandeskapsveckan får abort utföras endast om Socialstyrelsen lämnar kvinnan tillstånd till åtgärden. Sådant tillstånd får lämnas endast om synnerliga skäl föreligger för aborten. Tillstånd enligt första stycket får ej lämnas om det finns anledning antaga att fostret är livsdugligt. Vår svenska abortlag sätter alltså upp hinder för det som Tuve Skånberg refererade till att han har läst om i amerikanska veckotidningar och om vilket några amerikanska läkare har uttalat sig. Det är viktigt, det är oerhört viktigt att ha klart för sig att lagtexten i den abortlagstiftning som vi har i dag är en bra lagtext, som -- om Tuve Skånberg vill se det så -- ger fostret ett rättsskydd. Det var en massa andra frågor också. Vinden har vänt, säger Tuve Skånberg. Från vad till vad? frågar jag mig då. Livets ord bedriver propaganda, men jag vill inte påstå att den sansade svenska befolkningen har ändrat inställning i fråga om abortlagstiftningen. Sedan säger Tuve Skånberg något som är en direkt lögn, nämligen att jag i min motion talar för att Vänsterpartiet till varje pris skall bevara eller slåss för -- jag minns inte riktigt hur han uttryckte sig. Jag vill överlämna ett exemplar av motionen, där det klart framgår att jag talar om att förebygga oönskade graviditeter och att ingenting av det Tuve Skånberg påstår finns med där. Sedan till de fyra frågorna. Jag är benägen att backa när det gäller punkt ett. Låt oss göra en sammanställning och utvärdering, så att även Tuve Skånberg får klart för sig att detta med orsaker för aborter inte är så enkelt som det verkar. På fråga tre måste jag påpeka att Socialdemokraterna och Vänsterpartiet inte har lagstiftat om regler för livets slut därför att livet upphör när EKG inte kan uppmätas. Det är fråga om EEG, elektroencefalogram. Det är angeläget att påpeka.
Herr talman! Tack för rättelsen -- det skall vara Elisabeth Persson kan läsa på s. 10 i betänkandet. Jag citerar ur Elisabeth Perssons motion: ''På senare tid har röster höjts för inskränkningar i aborträtten. Vänsterpartiet motarbetar alla sådana förslag. Kvinnors rätt till fri abort är odiskutabel.''
Herr talman! Då vill jag fortsätta när det gäller frågorna. Det är alltså inte så att möjligheten att uppmäta ett EKG på ett foster kan ställas i parallellitet med frågan om när livet upphör. Det är fråga om två helt olika saker. EKG tar man på hjärtat, medan EEG är en mätning av spänningarna i hjärnan. Till sist vill jag ta upp en annan av de frågor som Tuve Skånberg ställde. Jag skulle kunna utveckla den litet mer senare, men jag lär inte hinna det. Denna fråga faller på grund av vad jag har sagt tidigare. Tuve Skånberg skriver: Enligt nuvarande praxis utförs inga aborter efter 22:a havandeskapsveckan, då fostret har full rättssäkerhet. Det utförs över huvud taget inga aborter i det här landet om det finns fog att anta att fostret är livsdugligt.
Herr talman! Jag tillhör själv en grupp ledamöter som är relativt nya och färska i det här huset och inte ofta kommer in tidigt i debatten, vilket jag i dag har haft förmånen att göra. Jag beklagar därför för Tuve Skånbergs del att han inte fick chansen att vara med tidigare. Nu har alla de fyra frågor som han faktiskt har ställt till oss reservanter från Socialdemokraterna och Vänsterpartiet i ett antal omgångar besvarats. Jag kan kort gå igenom dem igen. Vi känner redan till orsakerna, och vi behöver därför ingen ny kartläggning. Vi har förklarat vår syn när det gäller livsduglighet kring aborter. Vi har förklarat att det naturligtvis är fråga om något slags process och att det vi lagstiftar om inte är den livsåskådningsfråga som handlar om när livet börjar -- i den frågan går det nämligen inte att fastslå något slags sanning. Den sista av Tuve Skånbergs frågor har Elisabeth Persson redan svarat på. Jag tänker inte närmare uppehålla mig kring de frågorna. Jag bara konstaterar att de tidigare har blivit besvarade. Jag tycker debatten blir ännu mer upprörande när Tuve Skånberg går in i den. Kds har under hela eftermiddagen ägnat sig åt att försöka hävda hur viktigt det är att genomföra olika begränsningar av den fria aborträtten, och man hänvisar då bl.a. till etiska ställningstaganden. Sedan gör man ingenting. Jag tycker det är häpnadsväckande. Kds lägger sig platt och säger att allting är bra, och man gör det med hänvisning till några skrivningar som kds i och för sig kan tycka är bra och gulliga men som inte innebär något konkret. Jag tycker att dessa skrivningar kan vara oroväckande i sig, men de innebär inget konkret. Det är tyvärr så -- och det kanske är på tiden att kds inser det -- att man här liksom i övriga regeringsförhandlingar är ganska lurade, ganska blåsta, om jag får använda ett sådant uttryck. Man får snälla och fina formuleringar om kristen etik, om människovärdets helgd, osv., men det innebär ändå inga förändringar i lagstiftningen. Vi har under dagen hört övriga partier i den borgerliga majoriteten klart uttrycka att man inte har någon som helst avsikt att förändra de regler som finns nu, vilket är ett positivt och bra besked. Tuve Skånberg att livet börjar? Jag bollar tillbaka den frågan till honom. När anser Tuve Skånberg att vi bör sätta gränser för aborter? Hur bör vi inskränka den fria aborträtten? Det skulle enligt min uppfattning vara välkommet att få besked på de punkterna, eftersom vi tyvärr inte av kds representant i debatten tidigare under dagen fick några sådana besked. Kanske kan vi få det nu. Kds vill också ta patent på begreppet människovärdet -- även denna fråga har tagits upp tidigare. Som vi kunde visa tidigare uppstår det då man genomför kraftiga restriktioner i den fria aborträtten automatiskt en konflikt mellan moderns människovärde och det som kds vill betrakta som fostrets människovärde. Vi ser nämligen i de fallen att mödradödligheten kraftigt ökar. Jag tycker att man skall tänka på det när man diskuterar den fria aborträtten.
Herr talman! Min principiella syn på när människovärdet och det mänskliga livet börjar delar jag med utredningen, som har tagits upp i debatten ett antal gånger, dvs. 1989:51. Det är alltså vid befruktningen som det mänskliga livet blir mänskligt liv, och det är därmed skyddsvärt. Det är fråga om två individer, vilket också var namnet på utredningen, ända fram till dess döden inträder: Jag vill med mitt agerande stärka fostrets rättssäkerhet. Det är en intressekonflikt mellan fostret å ena sidan och den gravida kvinnan å den andra. Man skall inte på något vis underskatta den oerhört tunga börda en oönskad graviditet kan innebära för en kvinna, men någon måste ändå höja rösten för den part i målet som ingen röst har, nämligen det ofödda barnet. Alla har vi varit ofödda barn. Alla har vi varit foster, både Martin Martin Nilsson säger också att kds lägger sig platt. Om vi verkligen hade lagt oss platt, hade vi knappast tillbringat denna tid i kammaren. Det är på grund av att vi finns här som den här frågan debatteras.
Herr talman! Den frågan har vi diskuterat, och jag tänker inte nu gå in på den. Vi har i dag ett lagstiftat begrepp som handlar om när fostret är livsdugligt. Det är det vi diskuterar. Det är svensk lagstiftning. Om Tuve Skånberg vill ändra den lagstiftningen tycker jag att han skall yrka bifall till den motion som bl.a. han har väckt. Det gör han inte, och anledningen är uppenbarligen något som han inte inför kammaren vill uppge. Kanske beror det på att han då skulle spräcka en borgerlig enhet i den här frågan, och den enheten kanske är viktigare för honom än hans etiska övertygelse. Vi har redan diskuterat den här frågan, och jag tycker det är synd att vissa partier väljer att mörklägga sina egentliga åsikter. För dem som är intresserade och vill ha reda på vad kds egentligen tycker rekommenderar jag än en gång skrifterna Etik vid livets början, som kommer från Kristdemokraternas kvinnoförbund, och Sammanställning av aktuella medicinsk-etiska krav.

Herr talman! Jag har läst motioner av Tuve Skånberg, bl.a. nr 417, och jag förstår att också han och jag har olika syn i den här frågan. Jag tror -- rätta mig gärna om jag har fel -- att Tuve Skånberg i verkligheten vill förbjuda abort. Jag har respekt för att andra har en annan åsikt än jag, och jag skall heller inte försöka övertyga någon om att min är den rätta. Jag vill i det här sammanhanget bara invända mot en sak som Tuve Skånberg sade inledningsvis, nämligen att det var någonting nytt att vi i utskottet vågade diskutera abortfrågan. Tuve Skånberg är relativt ny i riksdagen och kan inte känna till historien så bra. Jag har dock suttit i socialutskottet i elva år, och jag vågar därför påstå att vi under alla dessa år både ingående och med stort allvar och stor ödmjukhet har närmat oss de här frågorna. Det är utifrån ett sådant synsätt som vi, som vi ser saken, har kommit fram till ett balanserat och -- Sedan återigen till ordet nu. Vad som gäller, och det har jag tidigare sagt, är att det inte kommer att hända någonting på detta område under den här mandatperioden. Vad som händer -- kanske händer inget alls -- under följande riksmöten sker helt oberoende av om vi här använder ordet nu eller inte. Tuve Skånberg är glad över att vi nu gör en beställning. Det är bra att han är nöjd med utskottets agerande i det sammanhanget. Jag vill bara erinra om, och det har tagits upp tidigare i den här debatten, att denna beställning helt överensstämmer med de beställningar som vi tidigare gjort till både nuvarande regering och föregående regering. Det handlar alltså om ett samlat underlag för att vi skall kunna gå vidare i diskussionen om dessa frågor. Alldeles oberoende av Tuve Skånbergs svar på frågan om han vill förbjuda abort eller inte måste jag säga att Tuve Skånberg hittills i alla fall har visat att han vill satsa på de förebyggande insatserna. Så långt är vi helt överens. Jag hoppas att vi skall kunna utveckla en något större samsyn än som kanske kommit fram här -- åtminstone att döma av vad Tuve Skånberg hittills har sagt.
Herr talman! Vi är helt överens. Jag tror att samtliga kammarens ledamöter tycker att de förebyggande åtgärderna är utomordentligt viktiga. Det är dessa som i huvudsak är avgörande för hur många aborter som kan undvikas. Jag spekulerade tidigare i ett antal om 15 000. Även om det antalet inte uppnås finns det här möjligheter att göra väldigt mycket. Jag hoppas på ett stort antal. När det gäller tidsbegränsningarna tror jag däremot inte att det är möjligt att ''rädda särskilt många ofödda barn''. Här är det inte antalet som är det viktiga, utan här gäller det att öka rättssäkerheten. Den raka frågan har ställts om jag som enskild riksdagsman vill förbjuda aborter. Svaret blir lika rakt som frågan: Nej, jag vill inte kriminalisera aborter, och det vill inte heller mitt parti. Jag vill ge ett pedagogiskt exempel. Låt oss anta att jag blir väldigt upprörd av självmord i den meningen att jag känner människor som har begått självmord och att jag har anhöriga som plågas av det som skett. Är det då lagstiftningsvägen som man kommer åt självmorden? Kan man möjligen tala om att inte legalisera/kriminalisera självmord? Självfallet inte. För mig är en abort lika tragisk och ett lika stort existentiellt problem som ett självmord är. Man väljer döden som lösning på ett problem som man upplever är en själv övermäktigt. Jag tror att det framför allt handlar om att det behövs en förändrad attityd till livet. Jag tror alltså att detta med att vi skyddar och hjälper varandra samt att vi ser varandras behov är lösningen på problematiken i båda fallen. Sådant här får inte döljas. Att människor begår självmord, för att återknyta till det jag nyss sade, är faktiskt vanligare än att människor dör i trafiken. Detta faktum har lärt mig mycket.
Herr talman! Jag tackar för det här beskedet, som jag tror är välgörande och bra för den debatten. Jag tror att det är just misstanken om att man i själva verket helt vill förbjuda abort som har avspeglat sig i den här debatten. Detta har tagit sig uttryck i att man närapå ser spöken på ljusan dag.

Herr talman! Jag begärde ordet närmast för att diskutera den medicinsk-tekniska utvecklingen, som går väldigt fort, samt vikten av att vi samtidigt kan föra en etisk diskussion på ett sådant sätt att tekniken inte överordnas människovärdet. Hela diskussionen här i dag har ju handlat om fosterdiagnostik, ny teknik vad gäller äggdonationer etc. Under förra mandatperioden presenterade den socialdemokratiska regeringen en lagstiftning om genteknikens tillämpning på människan. Dessförinnan förekom under lång tid ett omfattande utredningsarbete. Men även min regering hade mycket svårt att hantera problematiken, därför att man kom in på så många djupa och svåra frågor. Regeringen remitterade nästan ett år borrade vi oss ner i de här djupa frågeställningarna. Gentekniken öppnar ju helt nya världar. Vi satte därför gränser. Genmanipulering vad gäller könsceller fick inte förekomma. Vi hade principer och försökte på ett bra sätt att hävda människovärdet gentemot otillbörlig teknik. Samtidigt sade vi att den medicinsk-tekniska utvecklingen kommer att gå så oerhört fort att vi hela tiden får vara beredda på att ta till oss nya förutsättningar och på att åter behöva göra en prövning. Det gällde ju att se till att tekniken inte överordnades människovärdet. Nu upplever jag, och här är jag litet kritisk mot regeringen, att regeringen inte håller farten. Nu har man så att säga legat på utredningen om det ofödda barnet. Det handlar om olika frågeställningar, t.ex. om huruvida mamman och fostret, två olika individer, finns eller inte finns. Det gäller också sekretessfrågor i samband med vad man får fram när tekniken finns. Det gäller också det här med äggdonation. Genom Medicinsk-etiska rådet har jag fått information om det arbete som gjorts i Göteborg. Martin Nilsson fick ju en fråga här, Rosa Östh, om vad ''nämnda områden'' är. Jag vill påstå att det är just nämnda områden som får mig att tycka att regeringen är senfärdig och att diskussionen här i riksdagen i dag kunde ha blivit mycket bättre om vi hade fått fram det sakunderlag som finns på regeringens bord. Själv har jag suttit med i Medicinsk-etiska rådet. I drygt ett år har vi borrat oss ner i den här problematiken, både tekniskt och mänskligt sett. Jag undrar vad det beror på att arbetet har tagit så lång tid. Kanske beror det på att kds här har ställt så många frågor att informationen inte kommer fram. Jag har uppfattat att kds ville komma in i politiken just för att få de här djupare bedömningarna och de här etiska avvägningarna. Men det blir kanske tvärtom, dvs. att kds t.ex. genom att man ställer upp så många hinder förorsakar att riksdagen inte får fram ett fullvärdigt beslutsunderlag. Det är tragiskt att vi i dag, när så här viktiga frågor skall diskuteras, inte har den breda kunskap som behövs och det sakmaterial som jag vet finns på regeringens bord. Vidare vill jag säga några ord i frågan om kristen etik. Tyvärr har den bästa regering som Sverige någonsin haft intellektuellt hamnat i en situation som kan liknas vid att man gjort en kullerbytta. Det har också lett till att vi har fått en diskussion där man inte skiljer mellan etik och religion. Vi i Statens medicinsk-etiska råd har borrat mycket i litteraturen på detta område. Företrädare för teologin och filosofin och för samtliga politiska partier var med. Vi tvingades alltså läsa om det här i ett djupperspektiv. Jag skulle vilja rekommendera till läsning en artikel som Georg Henrik von Wright har skrivit. Han visar i sin artikel att den västerländska civilisationen är arvtagare till två vägledande traditioner. Den ena traditionen är den judiska, som fick sin fortsättning i kristendomen. Den andra är den grekiska -- förnuftstron och senare vetenskapen. Georg Henrik von Wright säger att vi har två traditioner. Den ena är från Jerusalem, och det är därifrån som vi har ärvt vår religion och kristendom. I religionen och kristendomen, säger han, gäller ordet -- Bibeln för de kristna och Koranen för muslimer. Arvet från Aten handlar om att försöka få en begriplig förklaring av verkligheten, tron på människornas förnuft och vetenskapens frihet. Ser vi bakåt i historien, kan vi se att de här två stora tanketraditionerna ibland har kommit att stå i motsats till varandra. Detta har lett till våld, lidande och elände. Om en religions ord och åsikter skall överordnas förnuftet kommer fundamentalismen. Det är alltså när man säger: Detta är rätt. Andra har fel. Det är därför som vi anser att det är oerhört angeläget att behålla den ordning som vi har i Sverige -- alltså att man respekterar religionsfriheten och förnuftstron. Det är viktigt att de här två tankevärldarna lever sida vid sida. Religionen får inte bli en ny överideologi som skall in i lagstiftning och undervisning. Jag tycker att regeringen gör en kullerbytta när man pratar om kristen etik. Det finns ingen kristen etik. Kristendomen är religion, inte etik. Jag vill avslutningsvis, herr talman, yrka bifall till reservation nr 1, där vi har försökt att bena upp begreppen, och reservation nr 2.
Herr talman! Jag kan hålla med Bo Holmberg om att det visst hade varit bra om vi hade haft underlag för att gå vidare med de här frågorna och ta litet större grepp för att eventuellt komma med någon lagstiftning. Men säg när vi någonsin har varit nöjda med regeringens tempo. Nog vet Bo Holmberg lika väl som jag att vi upprepade gånger krävde av den socialdemokratiska regeringen att få det här underlaget. Nästa gång vi hade de här frågorna uppe i utskottet sade vi: Nu i alla fall... Och så blev det ett tillkännagivande. Det som kan sägas till regeringens försvar, och som måste sägas i det här sammanhanget, är att det hela tiden strömmar in nya fakta som gör att den sammanställning som man har haft tidigare snabbt blir inaktuell. Jag förutsåg att Bo Holmberg skulle komma in på det som är hans hjärtefråga just nu, nämligen diskussionen om etik, religion och förnuftstro. Visst är det en mycket intressant diskussion. Det tycker jag också. Jag tycker inte heller att det är alldeles självklart att vi har det rätta språkbegreppet i det här sammanhanget. Jag är inte säker på att Bo Holmberg gör den rätta tolkningen heller. Det råder olika meningar mellan språkexperterna om hur man skall använda begreppen. Men jag har svårt att se att diskussionen fyller någon större funktion i det här sammanhanget. Jag upprepar än en gång att det som vi har varit överens om är synen på människors lika värde, alldeles oavsett om man kallar det etik, religion eller förnuftstro.

Herr talman! Det framgick inte riktigt vem Bo Holmberg skulle ta med sig till den öde ön, om det var jag eller någon i regeringen. Men det kanske vi kan återkomma till. Jag menar för min del att det gäller att hålla isär religionsresonemanget och den praktiska hanteringen av de sociala frågorna i utskottet. Det är därför jag ser detta litet grand som att socialdemokraterna har sökt med ljus och lykta efter något att reservera sig emot. För detta talar också det som jag var inne på i debatten med Martin Nilsson, att man hela tiden polemiserar mot motionerna, som är avstyrkta av utskottet, och inte alls mot utskottsmajoriteten.

Herr talman! Jag vet att Chatrine Pålsson och jag inte är överens om att det finns en kristen etik. Jag vill skilja mellan religion och etik. Etiken, Chatrine Pålsson, är närmast en fakultet, en vetenskap där man utifrån ett antal principer -- rättviseprincipen och barmhärtighetsprincipen, från illafinnande till välbefinnande -- skall försöka att resonera sig fram till vad som är ont och vad som är gott. De tillämpas av både människor med kristen övertygelse och människor som har en förnuftstro. Båda söker finna vad som är ont och gott.

Tänk vad etiken blommade i högtidstalen. Men om man gick ut i verkligheten skulle man se att etiken stod svag och skuggad och att den inte hade fått plats i människornas vardag. Därför handlar etiken också om praktiska ting: att kunna finansiera, att kunna göra insatser. Jag tror att socialdemokratin har en humanism och en människosyn som bär långt. Vi kämpade fram en människosyn, Chatrine Pålsson, långt innan ert parti över huvud taget hade kommit till här i landet.